Herr talman! Först vill jag tacka för svaret, som tyvärr inte anlände i tid men dock gick att få tag på. Interpellationen var anmäld innan någon information hade gått ut om att en särskild våldsdebatt skulle äga rum. Jag vill börja med att ge regeringen beröm. Det gäller de aviserade åtgärderna mot videovåld, vilka är helt i moderat anda. Det är bäst att ta det positiva först, eftersom regeringen förtjänar stark kritik i andra avseenden. Jag hoppas att vi till att börja med kan vara ense om att det vore fruktansvärt om politiker medvetet riskerade oskyldiga människors liv eller deras fysiska och psykiska hälsa av vårdideologiska skäl. Vi vet att den vårdideologi som härskat de senaste åren inte lyckats. Polisbrist, straffrabatt, åtalsunderlåtelse och mängdrabatt för återfallsförbrytare bär socialdemokraternas signum. Vi har försökt ändra denna utveckling. Vi ser nu en skrämmande våldsnivå och dagliga kränkningar av människovärdet. Kvinnor och barn är särskilt utsatta. 1988 tog kvinnojourer i 99 stä der emot 1 100 kvinnor och 763 barn på flykt undan misshandlande män. Ansvaret vilar tungt på socialdemokratin. Det är vår plikt som opposition att driva socialdemokraterna till att ändra politiken. Vi har lyckats med det på flera punkter men inte på tillräckligt många. Vi skall fortsätta tills vi får en politik som hämmar våldsutvecklingen och sätter offren i centrum. Det är inte partitaktik — det är realpolitik. Det är den politiska verkligheten, och det är den som är så obehaglig för socialdemokraterna. Vi litar inte riktigt på regeringens alla utredningar, kommissioner och kafferep. För att travestera dagens Anders: Det räcker inte med att sätta in ett par resoluta samtal mot våldet — vi vill se konkreta åtgärder. Våldets ideal — det brutala, hänsynslösa — har sitt motgift i humanism, medmänsklighet, värme och tolerans, det som grundläggs i familjen, hos de nära, där kontakt och förtroende finns. Om dessa kärleksband försvagas får våldets ideal större möjligheter att göra sig gällande. Familjestrukturen förändras snabbare i ett samhälle med många skilsmässor, samboförhållanden och omgiften. Det är då viktigt att samhället värnar om familjen och stöder den. Socialdemokraterna vill inte ens ge familjen ett grundlagsskydd. Föräldrarnas ansvar för barnens fostran är en grundläggande rättighet och skyldighet. De måste då också ha det yttersta ansvaret när det gäller uppväxtmiljöer som skolan, daghem, fritidshem m.m. Olika familjer har olika behov. De som får ta konsekvenserna måste få fatta besluten. Barn skall ha rätt till tid med sina föräldrar, och föräldrar skall ha tid att delta i barnens utveckling, skolarbete och intressen. Det gäller inte minst de ensamstående, som får än mindre möjligheter till detta genom deltidsarbete efter den förestående skatteomläggningen. Jag delar statsrådets uppfattning att det gäller att få fäderna att ta sitt ansvar. Genom att nedvärdera arbetet med barn och familj i hemmet skapar man felaktiga attityder. Två tredjedelar av fäderna bryr sig inte ens om att betala sina underhåll. Den hårda pressen på familjen kan tänkas bidra till att över hälften av alla äktenskap spricker. Att så många värstingar kommer från enförälderfamiljer visar väl om något att samhället borde stödja familjen, inte minst de svaga familjerna. De ensamstående är därtill mer våldsutsatta. Enligt kvinnojourerna drabbas de av våld lika mycket som tjänstgörande poliser. Om statsrådet tror att gemensam vårdnad är Columbi ägg för att få familjerna att fungera, tror jag inte att det räcker. Gemensam vårdnad är bra, men jag vill varna statsrådet för att tvinga den formen på familjer som inte klarar den. Att lämna barn till fäder som inte tar sitt ansvar är att göra barnen en otjänst. De riskerar då att bli än mer utsatta. Vad gäller våldtäkter varnade polisen den 2 maj i Svenska Dagbladet för de utomhusvåldtäkter man befarade på grund av en accelererande utveckling. Stockholm är ett av de värst drabbade områdena. Under hela 1988 våldtogs 202 kvinnor och under 1989 fram till den sista oktober 200 kvinnor. I dessa 200 våldtäktsfall är gärningsmannens nationalitetsidentifierad i 92 fall. 63 gånger är det en utlänning och 29 gånger en svensk. Om regeringen hade följt de förslag som framlades vid översynen av besöksförbudslagen — en utredning som för övrigt är mycket svår att få fram trots att den till sist blev offentlig handling — skulle kvinnor och barn få ett mycket effektivare skydd. Kvinnojourerna stöder detta förslag. Om Europakonventionen lades till grund skulle skyddet för privatlivet bli det centrala och inte huruvida mannen tidigare begått något brott. Centrum flyttas från den som trakasseras till den trakasserade. Här finns också förslag om att hela straffskalan skall utnyttjas, från böter till omedelbart långt frihetsberövande. Svenska domstolar dömer ofta i straffskalans nederkant. Detta stämmer knappast med det allmänna rättsmedvetandet i dag. Justitieutskottet har följt de förslag som lagts fram i samband med översynen av besöksförbudsförslagen, förslag som vi moderater tidigare lagt fram. Kvinnomisshandel skall gå till allmänt åtal. Straffsatsen för brott mot besöksförbudslagen skall sättas till ett år, så att polisen kan skydda kvinnor mer än några timmar. Justitieutskottet har även negligerat socialdemokraterna vad gäller frågan om målsägandebiträde. Den frågan vill socialdemokraterna också utreda, medan utskottet agerar och utökar möjligheterna för misshandlade kvinnor att få målsägandebiträde. Mot bakgrund av den politik socialdemokraterna för vill jag ställa en avgörande fråga: Vilken skall man vid val av åtgärder ta mest hänsyn till — den som trakasserar eller den trakasserade?

Herr talman! Jag vill börja med att instämma i justitieministerns uttalande att det råder bred enighet om att vi skall bekämpa våldet på bred front. Däremot har vi olika uppfattning om vad som bör göras och hur mycket som behöver göras. Jag tänker ta upp några synpunkter som vi i centern anser att det är viktigt att ta större hänsyn till i denna kamp mot våldet. Den kampen för vi faktiskt med ett gemensamt ansvar, och vi måste hjälpas åt att finna lämpliga åtgärder. Det gäller att stödja familjerna. Stödet kan ges på olika sätt. Det är viktigt att föräldrar och barn får mer tid tillsammans. Från centern och annat ickesocialistiskt håll betonas vikten av att införa vårdnadsbidrag för att öka möjligheterna att finna olika lösningar. Men det är också viktigt att ta hänsyn till att, som justitieministern framhåller, problemen ofta finns i enförälderfamiljerna. Det har nu framlagts en utredning som för fram tanken att barn som far illa inom familjen i ökad utsträckning skall kunna tas bort från familjen. Det skulle jag vilja varna för. Såväl i familjer där barn far illa, något som är mycket allvarligt, som i familjer där en ensamförälder har svårt att ta hand om barnen, som därför kanske i stor utsträckning kommer att ägna sig åt brottslighet, behövs i stället i första hand en möjlighet att gå in och stödja familjerna. Från mitt tidigare arbete i en socialnämnd har jag erfarenheten att det är ganska sällan som det sociala i tid går in med ordentligt stöd till familjer med problem och problembarn. Det är dessutom ibland svårt för samhället att veta var stödet behövs. Jag har i många år varit lärare och vet att det kan vara svårt att upptäcka tecken på problem. Vi kan iaktta att barn är bråkiga och har svårt att koncentrera sig. Men jag måste säga att det var med över raskning jag tog del av ett forskningsresultat som visade att upp till 10 96 av barnen är utsatta för sexuellt tvång eller ofredande. Det skulle innebära att det i varje klass skulle finnas i genomsnitt ett till två barn som drabbats av de här allvarliga brotten. Mot bakgrund av den erfarenhet som jag själv har som lärare under 18 år och samtal med mina kolleger kan jag säga att det är ytterst sällan som vi upptäcker de här brotten. Det måste genomföras en intensiv information och utbildning på det här området, såväl inom skolan som inom förskolan och på det sociala fältet, så att man tidigare kan gå in med stöd i de familjer som det gäller. Min grundläggande uppfattning är den att barn behöver sina föräldrar. Utredningar har visat att även barn som far illa i sina familjer, vilket vi naturligtvis inte kan acceptera, har behov av sina föräldrar. Det är därför som det är så viktigt att gå in med stödåtgärder. Jag skall också litet grand gå in på frågan om våldtäkterna. Det är skrämmande att det förekommer så många fall av våldtäkter, sexuellt ofredande och över huvud taget sexuellt våld. Vi vet att det sker på två områden: dels innanför hemmets väggar, inom familjen, dels utomhus, t.ex. i form av utomhusvåldtäkter, som tagits upp i interpellationen. Inom familjen är detta i mycket en dold företeelse, något som är svårt att upptäcka. Värst utsatta är barn, även om också kvinnor är utsatta. Men barn har ingenstans att fly, ingen främling att söka sig till, inga vägar för att komma undan. Det är inte fråga om bara fysiskt våld, utan dessa barn utsätts också för psykiskt våld. Gärningsmannen har i flertalet fall under lång tid planerat övergreppen och långsamt och målmedvetet bundit barnet till sig. Föräldrarollen används som medel för att nå total underkastelse. Avsaknaden av våld, hot och tvång behöver inte mildra brottets allvar sett ur barnets perspektiv. De kända offren är oftast flickor, men även pojkar utsätts för dessa övergrepp. Detta utnyttjande börjar som en familjeangelägenhet, men växer ofta till att bli ett utnyttjande även av andra män. Missbruksproblem och prostitution följer ofta i spåren. Det är därför som det är så viktigt att försöka upptäcka sådana här fall tidigt och att sedan bearbeta dem. De här människorna måste få hjälp och stöd att bearbeta sina olyckliga upplevelser. Jag vill här komma in på vårdfrågan. Förutom att man skall ge stöd till de utsatta menar jag att man också måste förbättra vården av dem som begår de här gärningarna. I det sammanhanget kunde ett förbättrat stöd till kontraktsvård komma i fråga, alternativt behandling inom fängelserna för denna typ av gärningsmän — som det oftast är fråga om. Till den stora tragedin hör att de här männen oftast själva har utsatts för denna typ av sexuellt våld som barn och alltså även de är offer.
Herr talman! Jag önskade att man kunde lösa problemen med brottsligheten med en enda eller kanske ett par tre radikala åtgärder, med ett beslut om t.ex. hårdare straff eller någon annan åtgärd. Om det gick skulle jag inte tveka en enda sekund. Tänk att på ett enkelt sätt komma till rätta med våld och vandalisering, narkotika, ekonomiskt fiffel och annan stöld, miljöförstö ring, trafikbrott och allt annat som bryter mot våra lagar! För det är ju inte enbart våld som ingår i brottsstatistiken. Charlotte Cederschiölds uppräkning av avskyvärda våldsbrott skulle i fullständighetens namn ha kunnat kompletteras med en uppräkning av massor av andra slags brott som också är kränkande och ingripande i människors liv. Dessutom begås en mängd brott mot oss som samhälle, ofta av människor som har en stark och trygg ställning i samhället. Det vore fint att med ett enda klipp kunna göra sig kvitt detta gissel, bli av med den otrygghet som följer med brott och bli av med den påfrestning på solidariteten och sammanhållningen som brottsligheten utgör. Ibland när jag hör företrädare för moderata samlingspartiet tror jag att de menar att det finns en sådan universallösning — att det genom ett eller kanske ett par tre raska beslut skulle gå att utrota brottsligheten och att det bara är något slags ointresse för saken och en ovilja som gör att socialdemokraterna inte vill vara med. Det vore, som sagt, bra om det gick att lösa problemen så, men dess värre går det inte, hur gärna vi än vill. Jag vill kommentera ett par av de vanligaste moderata recepten. Det finns otaliga exempel från andra länder och, vill jag påstå, även från vårt eget land på att hårda straff, jag tänker främst på fängelsestraff, inte på något verksamt sätt bidrar till att brottsutvecklingen förbättras. Inte ens det värsta av alla straff, dödsstraffet, avhåller människor från att begå svåra våldsbrott. Det förefaller bero på att en del människor, åtminstone i vissa situationer, inte förmår att kalkylera med påföljden för sitt handlande. Det är annat än en kalkylerad risk för straff som styr handlandet. Det är allt detta andra som vi måste komma åt för att få ner våldsbrottsligheten och annan brottslighet, och det är när man inser det som man inte längre kan hävda att problemen går att lösa med några enkla beslut. Det är många olika krafter som styr olika slags brottslighet. Slagsmålet i fyllan och villan i krogkön, hustrumisshandeln som pågår år efter år och skattefiffel bland välbeställda har helt olika bakgrund och orsaker, och det krävs olika insatser för att komma till rätta med problemen. Brott som har sin grund i social misär och otrygghet kan undvikas bara genom sociala reformer som undanröjer orsakerna. Därför är det av stor vikt vad som händer i samhället i stort. Kriminalpolitiska insatser är också nödvändiga, men de kan aldrig utgöra en varaktig lösning på de grundläggande problemen. Nästa åtgärd på Charlotte Cederschiölds dagordning mot brottsligheten förefaller vara att tvinga en av föräldrarna — och vi kan gissa vilken det blir — att avstå från förvärvsarbete. På annat sätt kan jag knappast tolka interpellationen. Jag förstår inte riktigt vad Charlotte Cederschiöld menar. Är det på dagisen och hos dagmammorna våldsbrottsligheten grundläggs? Vad har Charlotte Cederschiöld för belägg för sitt resonemang om att barnomsorgen spelar den rollen för brottsutvecklingen? Och vad menar hon med sitt påstående om att familjerna i dag inte kan välja hur man vill ordna sin barnomsorg? Alla undersökningar pekar på att det är de högavlönade med lång utbildning som oftast och först får plats för sina barn i barnomsorgen. Just dessa föräldrar har de allra största möjligheterna att välja hur de vill ordna sin barnomsorg. Och de har uppenbarligen gjort detta val i de allra flesta fall i trygg och befogad förvissning om att barnen har det bra på sitt dagis eller hos sin dagmamma. Värre är det, som justitieministern påpekade, ofta för de ensamstående föräldrarna. De har en annan situation. För deras del spelar föräldraförsäkringen och utbyggnaden av den en väsentlig roll. Vårdnadsbidraget skulle — jag tror för övrigt att det är den enda punkt där jag känner mig riktigt oense med Ingbritt Irhammar — inte alls ha spelat en motsvarande roll för deras del. Jag vill hävda att barnomsorgen är en utomordentligt viktig form av familjepolitik. Inte skulle valfriheten öka med färre dagisplatser. Det vittnar väl debatten om takten i utbyggnaden om. Och inte ställer föräldrarna sådana krav på utbyggnad, om de skulle anse att deras barn skulle ha det dåligt på dagis och att deras framtid var hotad där. Nej, de flesta föräldrar vet att barnomsorgen på dagis och hos dagmammor är ett bra komplement till hemmen. En trygg och bra form för omsorg av barnen i de fall föräldrarna vill kombinera sitt föräldraskap med fortsatt förvärvsarbete. För en del föräldrar betyder det ännu mer än så. Det betyder ett aktivt stöd i en fostrarroll som man kanske känner att man inte klarar av riktigt så bra som man vill utan detta stöd. Det pågår i dag mycket som är positivt när det gäller brottsutvecklingen. Kommunerna har utvecklat metoder för att klara sin del av både det förebyggande arbetet och påföljderna för unga. Polisen, åklagare och domstolar ser likaså till att processen snabbas upp när det gäller unga lagöverträdare. Inom kriminalvården har man vidareutvecklat nya former av påföljder. Det här är några exempel på en positiv och verksam utveckling. Det är viktigt att det arbetet fortsätter. Vi behöver litet mer av fantasi och mod och litet mindre av gamla dogmatiska uppfattningar om var felet ligger.

Herr talman! Kvinnomisshandel och övergrepp mot barn är ett allvarligt problem. Jag delar Ingbritt Irhammars uppfattning att de dolda övergreppen mot barn som sker inom familjerna är ett ohyggligt problem, som vi måste attackera på alla möjliga sätt. Men fler fall kommer numera till rättsväsendets kännedom, och det ser jag som positivt. Detta är ett resultat av de olika samhällsåtgärder som vidtagits under senare år, och det är resultatet av en alltmer öppen debatt kring dessa frågor. Till skillnad från Charlotte Cederschiöld ser jag det därför som positivt att t.ex. antalet samtal till kvinnojourerna fördubblades 1987-1988. All verksamhet som drar fram problemet i ljuset bör stödjas och uppmuntras. Det är också därför som regeringen under det senaste året lämnat projektstöd med närmare 1 milj.kr. till kvinnojourerna. Men det finns fortfarande kvinnor som i det tysta kontinuerligt utsätts för grova övergrepp och barn som tiger och lider. Det är en viktig uppgift att se till att de får samhällets stöd, och det är nödvändigt om vi skall kunna förebygga övergreppen. Men för att lyckas måste vi bygga våra insatser på kunskap. Vi måste ha en förkärlek för saklighet och fakta. Charlotte Cederschiöld kommer i sitt inlägg med fantastiska uppgifter, felaktigheter och överdrifter. Det avspeglar en delvis häpnadsväckande okunskap om rättsliga frågor men också om samhällsfrågor i allmänhet. Charlotte Cederschiöld raljerar över att samtalsterapi för män som dömts för kvinnomisshandel är en alltför svag samhällsåtgärd. Hon efterlyser mer påtagliga åtgärder än samtal för barnoch kvinnomisshandlare. Det är ett obegripligt påstående. Normalstraffet för dessa brott är fängelse. Någon mer ingripande påföljd har vi inte i vårt land. Det BRÅ kom fram till i sin utvärdering av besöksförbudslagen var bl.a. att fängelsestraff inte var tillräckligt för att få männen att låta bli att misshandla eller förgripa sig på barn. Man bör därför förutom fängelse pröva även andra metoder. Jag anser för egen del, i likhet med Ingbritt Irhammar, att det är mycket positivt med de behandlingsinsatser som i dag görs inom kriminalvården i vad gäller män som förgriper sig på barn och misshandlar kvinnor. Om vi kan få dessa män att ändra sitt beteende och sina attityder förhindrar vi nya brott. Det är den största hjälp som vi kan ge de utsatta barnen och kvinnorna. För att nå goda resultat måste vi ta reda på vilka åtgärder som är effektiva. Engagemang utan kunskap blir lätt dess motsats. Det leder till att man satsar på verkningslösa åtgärder i stället för det som kan leda till framgång. Det finns en risk för att vi ökar på det som brukar kallas för politikerföraktet, om vi tar de lätta vägarna och inte bygger våra åtgärder på en faktisk kunskap om vad som är effektiva åtgärder.

Herr talman! Jag glömde i mitt förra inlägg att ställa de frågor som jag hade tänkt ställa sedan jag beskrivit situationen. Nu gav justitieministern ändå svar på ett par av dem. Jag vill återkomma till de frågor som jag ville ställa därutöver. Jag fick ingen klarhet i om justitieministern hade tänkt sig att verka för en fortsatt förbättrad utbildning inom skolan. Det skulle jag gärna vilja få ett svar på. Jag vill dessutom veta om justitieministern är beredd att säga någonting om sin syn på den utredning som föreslår att man oftare än i dag skall ta barn från familjerna. Skall detta prioriteras, eller är det bättre att prioritera, vilket vi anser i centern, att stödja familjerna och att i absolut sista hand ta barnen ifrån familjen, vilket ibland kan behövas? Kontraktsvården behövs inom många områden och inte bara vid fall av sexuell misshandel, utan det gäller också alkoholister och narkomaner. Vi hade i justitieutskottet för några veckor sedan ett samtal med representanter för frivården där det framkom kraftig kritik mot bristen på resurser för att kunna förverkliga kontraktsvården. Detta sades i samband med att man diskuterade behovet av ytterligare resurser för att genomföra samhällstjänsten. Det är egentligen flerdubbla resurser som behövs för att man i framtiden skall kunna lyckas inom detta område. Jag vill gärna ha ett besked om man är beredd att satsa rejält på detta inför kommande år, eftersom man nu prövar sig fram på ett par områden. När det gäller stödet till de kvinnor som vill lämna mannen, eftersom det inte har gått att reda ut problemen, görs en stor insats av kvinnojourerna, och de har på sistone fått resurser. Det är dock inte tillräckligt. Utskottet behandlar nu frågan, och vi har tyvärr tvingats reservera oss för ett ökat stöd till kvinnojourerna. Kvinnojourerna vill bl.a. ha hjälp med en informationsskrift för att kunna gå ut med information till kvinnojourer och även till kvinnor, så att de kan starta nya kvinnojourer. Kvinnojourerna är ju ett mellanled på vägen att slussa ut dessa kvinnor och barn till ett drägligt liv. Det skulle behövas ytterligare insatser för att hjälpa dessa med flyttning, bostäder och annat. Är justitieministern beredd att förbättra stödet, så att de kan komma ut till ett nytt liv?
Herr talman! De gjorda inläggen visar på en ganska schablonmässig uppfattning om moderata resonemang. Jag koncentrerade mitt anförande, och även den första frågan i min interpellation, på utvecklingen av våldets mentala motgift. Det är där vi kommer in på familjepolitiken. Som jag ser det är valfriheten begränsad för många familjer. Ett vårdnadsbidrag skulle givetvis förbättra situationen och än mer moderaternas förslag om att få göra ett avdrag på skatten per barn. : Detta förslag skulle för en trebarnsfamilj ha samma effekt som en nettoinkomst från en genomsnittskvinna som arbetar 75 90 av full arbetstid. Det skulle påverka familjens ekonomiska situation, och det är ju detta det handlar om när det gäller att få valfrihet. Den skatteomläggning som socialdemokraterna nu är med om att genomföra kommer inte att leda till en större möjlighet att arbeta deltid för att få några fler timmar per dag med barnen. Jag har naturligtvis inte föreslagit att kvinnor inte skall förvärvsarbeta. Det är mig fullständigt fträmmande, och jag betraktar det som förlegat att föra ett resonemang på den nivån. Det är förvånande att justitieministern tycker att det är positivt att kvinnojourerna får mer att göra. Det tycker inte jag. Jag tycker att det är sorgligt. Jag önskar tvärtom att kvinnojourernas arbete inte skulle behövas, dvs. att våldet inte skulle vara så utbrett i vårt samhälle och kvinnorna så utsatta. Men som verkligheten nu ser ut, anser jag att vi skall stödja kvinnojourerna så mycket som möjligt. De frågor som statsrådet inte tar upp är kanske de mest intressanta. Hon tar inte upp så mycket om familjen och inte heller om översynen av lagen om besöksförbud. Min fråga handlade just om hur man skall se på lagen om besöksförbud i förhållande till rättigheterna i Europakonventionen, dvs. att man flyttar intresset från den som trakasserar till den trakasserade. Behandlingen av den här översynen har över huvud taget varit synnerligen märklig. Det blir mest utredningar, och utredningarna leder mer till passivitet, vilket Hans Göran Franck sade i sitt första inlägg. Jag vill gärna från statsrådet få ett svar på frågan om vilket intresse statsrådet mest vill lyfta fram: den trakasserades eller den trakasserandes?
Herr talman! Charlotte Cederschiöld är bekymrad över att vi har en schablonartad uppfattning om moderat politik. Vi bygger vår uppfattning på det vi läser och det vi hör här i dag. I sitt första inlägg sade Charlotte Cederschiöld att brottsutvecklingen beror på socialdemokraternas politik. Det uttalandet kan inte tolkas på annat sätt än att hon är kvar i de skyttegravar som jag faktiskt trodde att hon hade grävt sig upp ur. I den diskussion som vi hade om våldsfrågor för 14 dagar sedan tyckte jag i varje fall att det fanns tecken på det. Jag tyckte då att det var mycket positivt att hon grävde sig upp. Egentligen är det här påståendet helt otroligt. Jag skulle över huvud taget inte ha kommenterat det om jag inte visste att det är på det sättet som valserna går när moderaterna talar om en av de allra svåraste samhällsfrågor som vi har att lösa. Jag har försökt tolka Charlotte Cederschiölds interpellation. Hon skriver själv att ett av problemen är att en ny syn på familj, på kvinnors självförverkligande, daghem från tre månaders ålder och annat, gjorde att många kvinnor för 15-20 år sedan bytte sitt vårdande och fostrande arbete med de egna familjemedlemmarna till arbete med ej närstående personer. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att hon ”drömmer” sig tillbaka till ett samhälle där det var självklart att kvinnan avstod från sin rätt till förvärvsarbete. Ingen kvinna, och ingen förälder över huvud taget, skulle i och för sig vilja förvärvsarbeta om det var till priset av deras barns framtid. Det finns dock ett positivt och bra alternativ. Om vi inte använder oss av det alternativet kommer många kvinnor framför allt att få dåligt samvete, och det kommer att väcka väldig förvåning inom de stora yrkesgrupper som arbetar i barnomsorgen. Det har vi inget att vinna på. Till sist vill jag återkomma till det Charlotte Cederschiöld sade om socialdemokratins speciella ansvar för brottsutvecklingen. Om jag var Charlotte Cederschiöld skulle jag vara litet mera försiktig. Ser vi oss omkring i världen, finner vi att det i många länder pågår en utveckling som liknar den hos oss, oberoende av politiska system. Man behöver bara peka på vad som sker i USA och England. Dessa länder har en helt annan syn på kriminalpolitiken och på många andra frågor. Det har inte förmått bryta den olyckliga utvecklingen.
Herr talman! Ingbritt Irhammar ställer en del frågor som har att göra med resurser. Jag kan i det sammanhanget bara hänvisa till att det pågår en budgetberedning inom regeringskansliet, där alla de frågor som Ingbritt Irhammar tar upp behandlas. Jag vill dock ta upp en särskild fråga som har att göra med kvinnojourerna och behovet av ökat stöd till dem. Det är väsentligt att stödet till jourverksamhet — såväl kvinnojourer som brottsofferjourer — huvudsakligen måste komma från det lokala planet. Ett samarbete och ett stöd ifrån den kommunala verksamheten anser jag vara oerhört väsentligt.

Herr talman! Jag har förståelse för att många av dessa frågor har att göra med resurser och därför måste behandlas inom budgetberedningen. Jag känner dock att det finns anledning att ta upp dem, så att de inte skall glömmas bort. När det däremot gäller resurser till kvinnojourer är vi delvis överens — det huvudsakliga arbetet skall ske på det lokala planet. Det var just därför som jag tog upp exemplet med att utforma en informationsskrift. Jag kan inte se hur en sådan uppgift i huvudsak skulle kunna utföras på det lokala planet. Här behöver man hjälp, åtminstone enligt riksorganisationen, med att göra den på central nivå. Man har inte resurser, vare sig i form av personal eller det material som behövs för att färdigställa skriften, för att göra det här som man anser är så viktigt för att verksamheten skall kunna utvecklas som man själv vill inom jourerna. Jag skulle vilja ta upp en punkt som jag inte har hunnit med riktigt tidigare, nämligen våldtäkterna. Vi vet genom forskning att personer med utländsk härkomst är överrepresenterade när det gäller våldtäkter, framför allt utomhus. Det är allvarligt. Det ökar risken för främlingsfientlighet i vårt land. Något måste göras, och vi måste förstå vem det är som begår dessa brott. Jag känner själv ett behov av att undersöka om dessa personer av utländsk härkomst bara är här på besök eller om de är flyktingar eller invandrare. Är det ett fåtal som begår många av brotten eller är det flera? Vad beror det på? Har vi inte förklarat svenska seder och bruk tillräckligt tydligt? Skall vi förbättra informationen till de asylsökande på flyktingförläggningarna om vilka regler och attityder som vi har här i Sverige? Själv känner jag att det skulle behövas mera information och mer forskning på det här området. Jag är dock beredd att redan i dag påstå att vi skulle kunna använda väntetiden för de asylsökande till att informera mera om vilka regler, vilken moral och etik som finns i vårt land.
Herr talman! Man kan få en liten bild av socialdemokratins anda när man t.ex. läser sådant här: ”På grund av den starkt känslomässiga laddningen i ordet brottsoffer används företrädesvis ordet skadelidande”. Detta visar på något sätt att man är oerhört rädd för vad som håller på att utvecklas. Man vågar inte se utvecklingen rakt i ögonen. Det finns dock socialdemokrater som uppenbarligen gör det. I socialdemokraternas 90-talsprogram står följande: ”Har välfärdssamhället tagit över så många sociala uppgifter från familj, vänner och oss själva att livet blir opersonligt och ansvarslöst och vi själva blivit hjälplösa?” Claes Eklundh har sagt följande: ”Var det verkligen den här välfärden vi ville bygga, med våld på gatorna, klotter, otacksamhet och girighet eller har det gått snett någonstans på vägen?” De verkar i varje fall inte helt ffträmmande för de resonemang som vi för. Beträffande de förändringar som BRÅ har föreslagit när det gäller besöksförbudslagen, som justitieministern tog upp, står det på sista sidan i BRÅ-rapporten att BRÅ således inte anser att några större förändringar i besöksförbudslagen eller dess tillämpning är påkallade för närvarande. Jag undrar vad det är för fel på de förslag som togs fram i den översyn av besöksförbudslagen som föregick BRÅ-rapporten. Det föreslogs att man skulle få sitt privatliv och familjeliv respekterat. Det är tanken i Europarådskonventionen. Det skulle också kunna förebygga misshandel om man inte behövde avvakta tills misshandeln har inträffat, utan det skulle bli möjligt att utge besöksförbud även när risken inte är så stor som det krävs i dag. Det är en förebyggande insats. Det finns onekligen mycket att göra på familjepolitikens område. Det visar sig i statistiken att för en kvinna som heltidsarbetar, använder normal tid för att sköta hemmet och har en timmes resa till arbetet, fattas det fyra timmar varje vecka om hon vill sova åtta timmar per natt. Vi ser det också i rapporterna i tidningarna. Aftonbladet hade ganska nyligen ett stort uppslag om nyckelbarn och om hur de lever. Det finns ett samband. Man kan se till vad psykologerna säger om barnens uppväxt och om de är mycket ensamma och inte har någon vuxen att vända sig till. Jag skulle fortfarande vilja ha svar på min fråga om det är förövaren eller offret som väger tyngst i intresseavvägningen. Jag skulle också vilja veta om det finns intresse för att ha offentliga förhör och bjuda in människor från olika samhällsområden för att ta reda på vad som ligger bakom våldsutvecklingen.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. De interpellationer som i dag besvaras är en direkt konsekvens av den resa som samtliga interpellanter deltog i under den sammanträdesfria veckan och till vilken vi erhållit stipendium från riksdagen. Det är ingen överdrift att hävda att vi alla återvände till Sverige både bedrövade och ursinniga. Det som vi upplevt överträffade det vi möjligen hade befarat. Israel, och dess lobbyister i Sverige, har lyckats alldeles utmärkt i sitt förkunnande om vad som sker på Västbanken och i Gaza. Det är därför utomordentligt bra att människor nu i det här landet — i fackföreningar, på politiska möten, i skolor, inom svenska kyrkan — i samband med vår resa och vad vi fick uppleva, kommit till ett uppvaknande och vill veta mer, vill söka den sanning som tidigare undgått dem. Civilbefolkningen i de ockuperade områdena utsätts för en terror som är helt oacceptabel. Det finns en skyldighet för Sverige, som är ett av de länder som undertecknat den 4:e Genévekonventionen rörande skydd för civilbefolkningen i händelse av krig och ockupation, att inte bara självt följa den, utan dessutom se till att konventionen följs av andra. Vi har alltså ett ansvar mot det palestinska folket att söka påverka Israels regering så att terrordåden upphör. Jag vet att Sverige, främst genom utrikesministern, deltar aktivt i fredsprocessen. Vi fick uppleva att Sverige har ett mycket stort anseende i de ockuperade områdena. Det är naturligtvis glädjande. Men jag tror att vi alla som i dag interpellerat vill göra litet mer. Jag har i min interpellation tagit upp uppbyggnaden av en palestinsk infrastruktur. Sådan situationen är i dag, handlar det närmast om att man från den israeliska statens sida försöker undergräva denna viktiga del av samhällsuppbyggnaden. Vad är det då som händer? Det finns inget fungerande rättssystem. Israelisk lag gäller inte för palestinier på ockuperat område. Där gäller 1 200 militära förordningar. Dessa förordningar kan stänga skolor, helt godtyckligt. Det senaste året har barnen gått 2,5 månader i skola, och det gäller 350 000 barn. Universiteten stängs likaså. Det betyder att 22 000 ungdomar utestängs från högre utbildning. Dessa åtgärder undergräver kunskap och utbildning, vilket är något som alla, särskilt det palestinska folket, värderar mycket högt. Vi anser ju alla att grunden för ett högtstående samhälle är utbildning och kunskap. Från att tidigare ha varit avgiftsfri för 90 90 av befolkningen är hälsovården nu avgiftsbelagd. Det betyder att bara 30 26 har råd att utnyttja den. 169 960 av samhällen med mindre än 3 000 invånare finns inte någon form av hälsovård. Fem sjukhus på Västbanken har stängts. 52 Yo av marken på ockuperat område har tagits av Israel för nya bosättningar. Förutom det rent omoraliska beteendet, stör detta naturligtvis livsmedelsproduktionen. Det är ett flöde av israeliska varor in till ockupationsområde. Däremot är det restriktioner för de varor som skall ut. Herr talman! Listan skulle kunna göras mycket lång. Det är helt klart att staten Israel gör sitt yttersta för att försvåra för det palestinska folket att forma sitt eget samhälle. Man undergräver den infrastruktur som funnits, och man hotar, misshandlar och dödar i syfte att kväsa det icke-vålds-uppror som nu pågått i två år. I detta läge måste vi göra vårt yttersta för att hjälpa, men också för att leva upp till Genévekonventionen. Den förpliktigar. Vi fick i Palestina många goda uppslag för hur vi ytterligare skulle kunna utveckla våra relationer. Det rör sig om handelsutbyte, humanitär hjälp osv. Jag tycker att ett förslag verkar mycket intressant, och jag vill här ta upp detta med utrikesministern. Det gäller bildandet av en Palestinafond. Denna fond skulle kunna stötta sjukhus, skolor, annan utbildning, lantbruksutveckling, småskalig textilproduktion osv. Den skulle kunna ge dels lån, dels direkta bidrag till projekt genom SIDA:s, Diakonias eller andra bra organisationers försorg. Den skulle säkerligen kunna administreras av någon i dag befintlig organisation i Sverige, men det förutsätter självfallet ett rejält stöd från statens sida. Vad anser utrikesministern om en sådan tanke?

Herr talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret. Jag tycker att han på den här korta stunden har givit en ganska korrekt skildring av vad som händer i Palestina. Jag tror att det är viktigt att vi nu har kommit dithän att vi i Sverige öppet erkänner och talar om hur fruktansvärt illa Israel bär sig åt mot palestinierna på de ockuperade områdena. Det har hänt viktiga saker de senaste åren i Palestinafrågan: e Intifadan, den civila icke-vålds-motståndskampen, har nu pågått i två år. e Palestina har accepterat FN-resolutionerna 242 och 338, vilket innebär att man accepterar att staten Israel finns. Vårt besök i Palestina visade med all tydlighet att Israel betraktar de ockuperade områdena som sina. Israel har nu konfiskerat 52 96 av den bästa marken och installerat 65000 s.k. bosättare i befästa anläggningar. De resterande områdena får delas av ursprungsbefolkningen på 700 000 människor. Yttrandena från Labourministern Mordechai Gur att palestinierna lever i ett paradis och att det egentliga Palestina ligger öster om Jordanfloden visar med all tydlighet den officiella inställningen. Här finns inte mycket att hämta. Varje del av de ockuperade områdena som man skulle tvingas avstå från vid en eventuell uppgörelse är ett offer som man egentligen inte är beredd att göra. Det står klart att Israel vill driva palestinierna öster om Jordanfloden. Det är också helt klart att Israel under hela sin existens har vunnit. Staten har gått segrande ur alla konflikter. Varför skulle det då finnas anledning att nu ändra politik? Hela tiden sedan år 1948, då man genom terror och massakrer skrämde och drev palestinierna från deras egendomar, har man haft framgång. Sakta men säkert har man målmedvetet utvidgat sitt territorium. Detta har egentligen accepterats av världssamfundet. Vi har inte med tillräcklig kraft hävdat att de gränser som gäller är de ursprungliga som fastställdes när staten Israel bildades. Vi har varit för eftergivliga, och vi är i stort sett fortfarande för eftergivliga och accepterande. Vi låter våldet ha makten. Anledningen till att jag i denna interpellation tar upp frågan om bojkott är att de palestinska ledare som vi mötte så enträget bad oss att försöka få en sådan till stånd. De anser att en bojkott inte bara har en stor praktisk betydelse, utan en avgörande psykologisk betydelse. Jag anser inte att regeringen så lätt skall avfärda palestiniernas önskan på denna punkt. Israel måste uppenbarligen tvingas till förhandlingsbordet, och för det fordras ett starkt yttre tryck. I de palestinska kretsarna var pessimismen stor när det gällde förhandlingsfrågan. Israelerna har allt att vinna på att långhala. De är mästare på att få som de vill, och de skyr uppenbarligen inga medel. Ett fantastiskt intryck från resan är att Sverige är ett mycket uppskattat land och att Sten Andersson närmast är en folkhjälte. Det värmde, och det vill jag gärna förmedla. Jag hade önskat att svaret på Margareta Winbergs fråga hade varit mycket mer kraftfullt. Palestinierna arbetar under enorma svårigheter för att kunna bygga upp en fungerande ekonomi. Den utvecklingen måste vi stötta med all kraft, speciellt efter den livfulla skildring som Margareta Winberg här gav av de enorma svårigheter man har. Gång på gång togs frågan om Palestinafonden upp, och det var ett stort önskemål att Sverige skulle kunna bidra med en sådan för att få i gång en fungerande infrastruktur på Västbanken och i de ockuperade områdena. Det finns här inte utrymme för att gå in på allt det djävulskap som Israel systematiskt utvecklar för att förtrycka och skada palestinierna. Gaza är för mig en kombination av ett koncentrationsläger och ett getto. Det är en skam att Israel på det sätt som det gör har utvecklat de metoder med vilka judar förföljdes och trakasserades i Europa för 50 år sedan. Det har i debatten efter vårt besök sagts av många att vi överdriver och att det vi har sett inte är sant. Men verkligheten överträffar fantasin. Det fanns en liten notis i Dagens Nyheter i lördags om hur man släpar ut människor från sjukhusen, hur man slår dem sönder och samman. En kvinna som rapporterar därifrån heter Claire Grimes. Hon var en av dem som visades oss Balatalägret och Gaza. Det är en mycket trovärdig kvinna. Det hon vittnar om visar att det vi har sagt i vår rapport faktiskt är sant. Man bär sig åt på detta ohyggliga sätt. Man tar patienter från sjukbäddar, släpar ut dem och slår dem sönder och samman. Räcker inte det slår man ambulansförare sönder och samman. Man beskjuter ambulanser. Detta är helt ofattbart. Det är inte värdigt en kulturnation att över huvud taget bete sig på detta sätt. Det var en skakande resa, och jag vill gärna förmedla mina upplevelser av ett rakryggat, stolt folk, med fast vilja att få sköta sig själva, och min vrede över de fega typer som med sådan brutalitet och sådant övervåld attackerar små grabbar som kastar sten för friheten. Är det inte märkligt att stora starka grabbar, till tänderna beväpnade, blir så provocerade av stenkastande småttingar att de utan vidare mördar dem? Visst borde vi från svensk sida kunna uttrycka vår avsky och vårt avståndstagande genom att bojkotta Israel på ett effektivt sätt. Jag har kommit till den uppfattningen att Israel är det avgörande hindret för en lösning i området och möjligheten att bilda en fri demokratisk palestinsk stat. Den kunskapen måste styra vårt handlande.

Herr talman! Först vill jag tacka utrikesministern för svaret, som var ganska kort men ändå innehållsrikt. Det som särskilt slog mig var resonemanget om den ekonomiska integrationen i området. Den är allvarlig och kan ytterst leda till vad vi kan betrakta som en annektering från Israels sida av de ockuperade områdena, någonting som naturligtvis måste stoppas till varje pris om vi skall få en fredlig utveckling i denna del av Mellersta Östern. När vi var nere i Israelockuperat område såg vi att sätten att suga ut palestinierna är många. Man tar exempelvis ut mycket större skatter av palestinierna än de får igen i form av service. Jag kan bara hänvisa till skatterevolten i Beit Sahur. Vi fick för övrigt inte åka in i den staden ens för att fira en fredsgudstjänst. Jag har besökt de ockuperade områdena många gånger. Under de 15 år som jag har varit där nere av och till har situationen förvärrats. Det är i och för sig inte så konstigt. Intifadan driver naturligtvis fram en allmänt ökad aktivitet även med inslag av våld. Motståndet är dock i allt väsentligt civilt på de ockuperade områdena. Det är inte heller så konstigt att det blir motstånd inom ett ockuperat område. Samtidigt är det ruskigt att se att intifadan besvaras med så brutala metoder som faktiskt sker. Det är inte bara fråga om trakasserier. Man river exempelvis sönder barnteckningar i klassrum, teckningar där färgerna från den palestinska flaggan finns återgivna. Det låter fullständigt fantastiskt när man hör sådana berättelser. I detta fall betraktar jag berättelsen som absolut sann, med hänsyn till den källa jag haft. Dessutom är det också fråga om användning av mycket grov ammunition, gummikulor och plastkulor som kan vara dödande. Man tycker att det skulle finnas andra sätt än dessa våldsamma metoder att hantera situationen. Israel borde lära sig av den världsopinion som har skapats att detta inte är någon väg till fred. Evert Svensson tar bl.a. upp fredsinitiativen i sin interpellation. Jag vill stryka under att vi är många — jag tror säkert att det gäller utrikesministern också — som uppfattar situationen som att det är ont om tid och att tiden nu är mogen för fredsförhandlingar. Därför är det angeläget att man kan få parterna att undvika att villkora fredsförhandlingarna. Från Israel har man t.ex. sagt att man vill utse den palestinska delegationen, eller i varje fall ha så starkt inflytande över sammansättningen av den att vi kan tala i dessa termer. Från palestinskt håll hör man också ibland precisa krav på hur en palestinsk statsbildning skall se ut. Detta är inte fruktbara utgångspunkter för en fredsprocess. Det är viktigt att få parterna att inse att de får lov att kompromissa och bjuda på en hel del om det skall bli fred i området. Det är naturligtvis mycket viktigt att vi får fred snarast. Det viktigaste är nu, som jag ser det, att vi får i gång fredsförhandlingarna och att man inte fastnar alltför mycket i frågor om vad de exakt skall innehålla. Man måste börja diskutera med varandra. Jag tycker att jag kan återge vad den grupp som var på den israeliska sidan fick höra från labours gruppledare i knesset. Han sade att han uppfattar det som att man har ett gyllene tillfälle just nu. Det tycker jag är bra uttryckt. Jag tror att det är många som kan skriva under på det. Jag skulle därför vilja be utrikesministern om en kommentar till uttrycket ”ett gyllene tillfälle”. Jag undrar om utrikesministern instämmer i det. Jag vill också fråga hur stort tidsutrymmet för att få i gång en fredsprocess är. Hur kort är tiden? Om det skulle vara så olyckligt att man misslyckas, vad kan då hända? Vilka metoder kan man tänka sig att extremistgrupper på båda sidor tar till? Vilken kan utvecklingen bli? Hurdan ser hotbilden ut, alternativet? Jag skulle också vara intresserad av att höra om Egypten ännu har svarat på fredsinitiativet. Jag har försökt att följa detta i tidningarna, men jag har inte kunnat se att det har kommit något svar ännu. Jag har ställt en fråga om UNRWA-stödet, som jag tycker är mycket viktigt. UNRWA gör ett alldeles utomordentligt arbete där nere, efter vad jag har sett. När vi var nere nu påtalade UNRWA att man ville börja arbeta med akutsjukvård, vilket man inte har gjort tidigare. UNRWA har mest arbetat med kliniker. Det var därför frågan kom från min sida om det finns möjlighet att få fram ytterligare pengar till stöd för akutsjukvård i FN:s regi. Vi har också besökt ett rehabiliteringscenter som Diakonia skall driva, där man visserligen inte avser bedriva akutsjukvård utan uppföljningsvård. Det kommer säkert att bli ett alldeles utmärkt arbete som utförs. Det var särskilt intressant för mig att få se detta, eftersom jag har arbetat ungefär ett år inom Diakonia för många år sedan. Jag har varit i Ramallah och sett andra saker tidigare. Vilka möjligheter finns för Sverige att komma fram med ytterligare pengar för att stödja FN:s akutsjukvårdsinsatser? Det poängteras i svaret att det finns ett visst utrymme, 10 miljoner tror jag att det var. Jag undrar om det finns möjligheter att ytterligare stärka stödet. Jag skall be att få återkomma till ytterligare några frågor i mina kommande inlägg.
Herr talman! De tre interpellationer som nu debatteras har jag läst med förvåning. Som jämförelse är utrikesministerns svar hovsamt. Det är självklart att avvisa ett bojkottkrav. Kärnan i konflikten mellan arabstaterna och Israel måste ha sin utgångspunkt i legala och historiska förhållanden — det har jag sagt förr: 2. Arabiska våldsdåd i början av 20-talet — ledda av bl.a. muftin av Jerusalem — innebar att de modererande arabiska krafterna redan då i stort sett utplånades. Detta skapade oroliga förhållanden som ledde fram till att britterna avträdde mandatet 1947. FN beslöt att dela mandatet i två hälfter. FN:s beslut accepterades av judarna, men inte av araberna. 3. Dagen efter Israels grundande anfölls landet av arméer från Egypten, Syrien, Transjordanien, Libanon och Irak. 4. Gaza ockuperades vid denna tid av Egypten, Västbanken av Jordanien. Dessa områden har varit ockuperade sedan dess. 5. Sexdagarskriget ledde härvidlag till att Israel kom att administrera området tills fred kan nås. Vi kommer då in på FN:s resolution 242.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 Nå, vad säger då en annan folkrättsexpert av än tyngre dignitet, E.V. Rostow, Distinguished Visiting Professor of Law and Diplomacy vid National Defense University, tidigare Dean vid Yale Law School och biträdande minister med särskilt ansvar för Mellanösternfrågor 1966—1969 i den amerikanska administrationen? Så här säger Rostow i Commentary oktober 1989 s.24 Grundmeningen i resolution 242 som antogs efter sexdagarskriget 1967 är att Israel har kontrollen över ockuperade territorier ända till dess det etableras ”en rättvis och bestående fred i Mellanöstern”. Det fastslås att fred skall uppnås genom överenskommelser mellan staterna i området som leder till att Israel drar sig tillbaka från några men inte alla de ockuperade territorierna ”till säkra och erkända gränser”. Resolution 338, som röstades igenom i FN efter Yom Kippur-kriget 1973, gör 242 tvingande och föreskriver att parterna skall sluta fred ”omedelbart” genom direkta förhandlingar i enlighet med 242. Denna fredsprocess har inte kommit i gång. Arabstaterna har med ett undantag— Egypten — inte velat förhandla. Där förhandlingar har skett har fred slutits. Israel vägrar att förhandla med PLO men har svarat positivt på Bakerplanen, vilket innebär att de på Västbanken och i Gaza berörda palestinierna genom val, opåverkade av yttre krafter, skall utse förhandlare. Egypten har inte svarat. Baker har uppmanat palestinierna på Västbanken ”att inte skygga för en dialog med Israel som kan förändra nuvarande förhållanden”. Svaret har blivit ett ökat antal mord på palestininer av PLO och andra extremister. 127 araber har dödats av sina egna. Dessa aktiviteter har öppet försvarats bl.a. av en betydande ledamot av PNC som är rådgivare till Arafat, professor Edward Said vid Columbia University i New York. Det är faktiskt så att valet för israelerna står mellan en fortsättning på nuvarande tillstånd, vilket inte är lyckligt, det vill jag betona, eller ett tillstånd som liknar det som slitit sönder Libanon i 15 år, vilket är ännu olyckligare. Valet är inte svårt. Så till ett antal beriktiganden av de påståenden som vi har hört här: 1. Folkrätten säger att den som ockuperar inte har rätt att stifta lag. Det är därför som jordansk, egyptisk, ottomansk och brittisk lag gäller i områdena. 2. En ockupationsmakt är enligt folkrätten ålagd att upprätthålla ordning. Den militära administrationen måste därför utfärda förordningar för att upprätthålla lugn och säkerhet. 3. Israels politik har inte hämmat utvecklingen på Västbanken och i Gaza — tvärtom. Området har kännetecknats av ekonomisk utveckling. En stor arbetslöshet har ersatts av full sysselsättning, och levnadsstandarden har höjts väsentligt. BNP ökade på Västbanken 3,4 gånger mellan 1967 och 1984 och 2,3 gånger i Gaza. Handeln med Jordanien har samtidigt upprätthållits, och Jordanien har kraftigt ökat sin import från Västbanken. Skatterna är väsentligt lägre på Västbanken än i Israel, vilket ger betydande konkurrensförmåner. De indirekta skatterna har däremot harmoniserats, precis som håller på att ske inom EG. 4. Enligt ILO-definitioner förekommer inte diskriminering mot arabisk arbetskraft. 5. Livslängden har ökat på ett avgörande sätt sedan 1967. Barnadödligheten har mer än halverats i Gaza, och folkökningen har varit mycket kraftig. Jag skulle vilja göra fler beriktiganden, men jag har inte tid. Det var så många fel i interpellationerna och i svaret. Jag tycker att en debatt som skall inge respekt skall utgå från korrekta fakta i ett korrekt sammanhang.

Herr talman! Det som sker i Mellersta Östern har uppenbarligen — och med all rätt — engagerat stora delar av Sveriges folk. Från och till ställs frågan om Israels agerande på Västbanken och i Gaza är i överensstämmelse med den internationella folkrätten. För ett tag sedan skrev Aftonbladets chefredaktör en artikel som han rubricerade Vågar man hålla på Israel? Och helt nyligen har en ledamot av denna kammare, som har besökt området kring Israel, ställt frågan om Israel har några vänner kvar. Eftersom jag i sällskap med ett stort antal andra socialdemokratiska ledamöter av denna riksdag ganska nyligen besökte Israel, har jag funderat en del kring det nu avgivna interpellationssvaret. Jag tycker att det är ett av de bättre interpellationssvaren som har presenterats inför kammaren av utrikesministern. Jag vill då konstatera en viktig sak som jag anser är värd att uppmärksamma, nämligen att det tidigare enorma förtroendet för PLO när det gäller att PLO skulle förhandla med Israel nu har ändrats på det sättet att det nu är palestinierna som skall förhandla. Jag anser att det är en riktig förändring av uttryckssättet från utrikesdepartementet. Det har skrivits en hel del från vårt besök i Israel, men vi har inte fått den uppmärksamhet och har inte heller haft behov av den massmediala uppmärksamhet som en annan grupp har fångat upp under sitt besök i Israel. Jag vill emellertid fästa uppmärksamheten på vad Olle Svensson och Stig Gustafsson, två av deltagarna på resan, har skrivit till den svenska pressen: ”Det pågår just nu en mycket livlig debatt inom arbetarepartiet i Israel om hur man skall påskynda fredsprocessen. Bakom en fasad av omedgörlighet i fråga om att förhandla med PLO och godta en palestinsk stat hos högsta ledningen finns kompromissvilja hos starka grupper inom den politiska och fackliga arbetarrörelsen.” Vi ville ta reda på om det fanns ett intresse, och det fanns utan tvivel ett mycket påtagligt intresse. Och vår resa hade en uppläggning som förtjänar att omnämnas. Även om den var arrangerad av Labourpartiet, hade Labourpartiet lagt upp vårt besök på ett sådant sätt att vi fick besöka det Israel som en besökare med politiskt engagemang har intresse av. Vi träffade en rad ledande företrädare för det politiska och fackliga Israel. Vi fick föra samtal med oppositionen genom PLO. Vi förde samtal med fredsrörelsen. Vi samtalade med Hanna Seniora och hans duktiga medarbetare. Vi fick också tillfälle att lyssna på Histadrut, den israeliska landsorganisationen, som för övrigt vann egen majoritet i det viktiga valet till organisationens ledning. Och självfallet träffade vi företrädare för Labour i knesset, och vi träffade den unge ordföranden i Labourgruppen, Ramon, som nyligen har citerats av Berndt Ekholm och som var en av dem som såg med optimism på framtiden. Jag tror att man skall komma ihåg att Israel i nuläget tyvärr saknar den handlingskraft som på andra håll utmärker jämna politiska block och som dess värre leder till handlingsförlamning och ineffektivitet. I detta sammanhang vill jag påminna om att Israels regering, medan den bestämde sig dels för att lägga fram ett eget förslag, dels för att acceptera den s.k. Bakerplanen, i vilken den svenske utrikesministern utan tvivel har en mycket stor andel, kunde Shamir inte ens hålla ihop sin egen grupp i kabinettet. Det är starka krafter inom Likud som är motståndare till samtal för att man skall åstadkomma fred. Jag anser att det för Israel inte finns någon väg tillbaka. Och de möjligheter som finns för att stärka de fredsivrande krafterna tycker jag skall tas till vara. Det är inte fråga om att säga upp bekantskapen eller att åstadkomma bojkott — det är enbart nybörjartankar på det yrkespolitiska området. I stället skall man kritisera Israel för den hårdhet som Israel visar på Västbanken och Gaza, men man skall göra det för att få en ändring till stånd i Israel. På vår resa fångade vi in stämningen. Vi tog kontakt med Labour och oppositionen. Vi tog kontakt med ungdomen. Och vi lyssnade på vad kvinnorna hade att säga. Vi lärde oss att man i Israel sätter säkerheten främst. Jag tycker att det är en målsättning som bör vara begriplig för alla och som kan leda till att vi kommer att få en palestinsk stat och en israelisk stat med säkra gränser.

Herr talman! Jag skall inte i dag polemisera mot utrikesministerns svar på interpellationerna. Däremot sade Carl Frick, om jag hörde rätt, i sitt inlägg ungefär att Israel har utvecklat eller tillämpar de metoder enligt vilka judarna förföljdes och trakasserades i Europa för femtio år sedan. Det är för mig en samvetsfråga att få taget till protokollet att denna jämförelse inte kan godtas. Det förekommer ibland som en kliché att man hänvisar till nazisternas judeförföljelser så fort man vill kommentera någon form av övergrepp i världen eller t.o.m. i vårt eget land. Ibland är detta mycket väl kalkylerat i avsikt att uppnå bestämda syften. Jag tycker det är viktigt att det förs till protokollet att förintelsen, the holocaust, är unik. Att relativisera den, att ta den som jämförelse, oavsett vilken typ av förtryck var någonstans i världen det gäller är omöjligt att göra. Det är ett steg på vägen mot att släta över, mot att ursäkta och i slutändan att förneka. Det finns, som är väl känt, krafter som verkar i den riktningen — i många länder t.o.m. mot förnekande av förintelsen. Vi har nyligen sett en rättsprocess i Sverige mot en närradiosändare som ägnade sig åt propaganda på det temat. Det hade, herr talman, känts bättre om Carl Frick hade avstått från den jämförelsen. Vi är många både inom riksdagen och utanför den som skulle uppskatta om han avstod från sådant i fortsättningen.

Herr talman! Det är kanske på sin plats att berätta om vilka källor vi som besökte de ockuperade områdena hade. Ibland får man höra, som någon tidigare påpekade, att vi inte talar sanning. Det är lätt att i sådana här litet upphetsade debatter kanske överdriva och kanske vara mindre noga med sanningen. Vi träffade många från FN, UNRWA, den speciella flyktingorganisationen där nere. Vi träffade svenskar, norrmän och personer från andra nationer. Vi träffade och talade mycket ingående med personer på vår ambassad och vårt konsulat i Jerusalem. Vi mötte läkare på olika sjukhus, statsvetare, företrädare för olika organisationer, palestinska ledare och fackliga ledare. Vi träffade också företrädare för Mapai och Mapam. Med undantag av de senare fick vi ett fullständigt liktydigt budskap från alla som vi mötte. Därför är jag förvånad över Margit Gennsers påstående här. Hon var ju förvånad över interpellationerna. Men vi redovisar bara de intryck som vi fick. Vi talar bara om vad det entydiga budskapet till oss var. Utifrån det vill vi försöka göra ytterligare litet grand från svensk sida. Margit Gennser säger att en ockupationsmakt skall upprätthålla ordningen. Men är det rimligt att upprätthålla ordningen genom att beskjuta stenkastande barn med olika typer av kulor? Är det ett rimligt upprätthållande av ordningen? Vidare säger Margit Gennser att ockupationsmakten inte har hämmat utvecklingen i de här områdena. Är det rimligt att tro på det när man hör från de olika källorna hur ockupationsmakten drar upp olivträd, att man tar marken, att man dödar böndernas får och att man stänger skolor och sjukhus? Kan sådant bidra till en positiv utveckling? Margit Gennser säger också det det inte finns någon skillnad i fråga om lönesättningen. Men det påståendet strider också mot vad vi har hört. Vi har nämligen hört att för samma arbete har en jude 100 6 lön och 100 96 sociala förmåner. För en palestinier i Israel gäller däremot 85 96 lön och 85 96 i övrigt. I östra Jerusalem sänks procentalet ytterligare och på Västbanken sänks det ännu mera. Sämst är det i Gaza. Där har en palestinier 30-35 20 lön och 090 i fråga om sociala förmåner. Kan detta bidra till en positiv utveckling i detta område?

Herr talman! En av de viktiga utgångspunkterna för oss är faktiskt att vi, som utrikesministern uttryckte det, är vänner av Israel. Om vi inte hade varit det, skulle vi kanske inte ha brytt oss så fruktansvärt mycket om hur man beter sig. Det är alltså en väldigt viktig utgångpunkt. Om man vill skapa en grund för förtroendefulla förhandlingar, borde en av de allra första åtgärderna vara att man slutar med de fruktansvärda förföljelser som man så systematiskt ägnar sig åt i de ockuperade områdena. Håkan Holmberg får faktiskt godta den bild som jag gav — att man använder sig av metoder som påminner om dem som tillämpades i Europa för 50 år sedan. Systematiskt förföljer man ju människor därför att dessa är annorlunda beskaffade. Det är utgångspunkten. Men det betyder inte på något sätt att jag säger att det inte har förekommit någon förintelse. Vi har aldrig någonsin i något sammanhang sagt att man i Israel använder sig av just den typ av metoder som man använde sig av i Tyskland. Men det finns ett drag av sådan djävulskap, sådan systematik, i förföljelsen av människor. Under den resa som jag gjorde tillsammans med mina vänner lyckades jag katalogisera en ganska omfattande lista över hur man inskränker livet för människorna i Palestina. Rörelsefriheten är inskränkt. Rätten att resa är inskränkt. Föreningsfriheten är inskränkt. Yttrandefriheten är inskränkt. Rätten till utbildning — vilken praktiskt taget är obefintlig — är inskränkt. Rätten till rimlig vård är inskränkt. Religionsfriheten är inskränkt. Rörelsefriheten för varor och kapital är inskränkt. Näringsfriheten är starkt inskränkt. Man har inte rätt att bo var man vill. Dessutom förekommer en omfattande persondiskriminering. Dessa helt fantastiska saker förekommer på Västbanken, i Israel och i de ockuperade områdena. Det är alltså så långt som man över huvud taget kan komma från det som vi betraktar som normala förhållanden. Så gör en förtryckarnation. Det är bara att konstatera detta. Jag tycker att det är rent fruktansvärt att över huvud taget behöva konstatera någonting sådant, att över huvud taget behöva ta upp en sådan fråga. Det gäller ju ett land som betraktar sig som en kulturnation, som en del av vår västerländska tradition. Enligt min mening vilar en skam över Israel som behandlar människor på det här sättet. Man borde snarast upphöra med det och ta chansen att föra allvarliga förhandlingar. Det var mot den bakgrunden som vi var så fruktansvärt beklämda över det som Labourministern Mordechai Gur sade, nämligen att palestinierna lever i ett paradis, att det riktiga Palestina finns på andra sidan Jordanfloden och att det är dit som de skall flytta. Grundinställningen är att varje del som man tvingas avstå till palestinierna är ett offer. Även om det här kan betraktas som ett gyllene tillfälle tycker jag inte att ett sådant uttalande från en ansvarig minister upplevs speciellt hoppfullt. Men jag hoppas att Sten Andersson har rätt när han säger att han kan vara hoppfull. Vi måste driva frågan med kraft, så att det faktiskt kan bildas en demokratisk stat som heter Palestina och att dessa människor får rätt att styra över sina liv utan någon form av förtryck.

Herr talman! Först några kommentarer till Margit Gennser. Jag instämmer i fördömandet av att man skjuter ihjäl kollaboratörer. Det är oacceptabelt. Det finns alltså inte något försvar för ett sådant handlande — även om jag har förståelse för att det väcker opposition att man samarbetar med israelerna. Men rimligen kan man inte bete sig som man tydligen gör. Skatternas inbördes storlek när det gäller Israel å ena sidan och Palestina å den andra är faktiskt en ganska ointressant sak. Vad vi kunde konstatera var att de skatter som man tar ut beträffande de ockuperade områdena inte återgår i lika hög grad till områdena i fråga. Man får inte ens information om hur pengarna hanteras — inte undra på att det blir en skatterevolt. När det sedan gäller talet om hur bra palestinierna har det finns det mycket motsägande information. Den information som vi fick var t.ex. att antalet sjukvårdsbäddar i de ockuperade områdena inte har ökat under ockupationstiden. Den informationen fick vi från utländska volontärer. Skulle det överensstämma med verkligheten, kan det inte alls vara så bra som Margit Gennser säger. Oskar Lindkvist sade att det var jämnt mellan blocken. Så är det förvisso. Men när man är ute och reser nere i de här områdena undrar man faktiskt om inte Israel för närvarande har ett väl gammalt ledarskikt, som saknar både visioner och mod att ta till extraordinära åtgärder för att uppnå fred. Den frågan ligger kanske utanför här. Men det är i alla fall så jag har upplevt det hela. Sedan något om UNRWA-skolorna. Jag tycker att det är grymt att man stänger dessa skolor för barnen. Det får mig att tänka på den strejk som pågår här i Sverige och de allt fler protester som hörs mot att eleverna inte får gå i skolan. Det talas ju om hur besvärligt det är redan efter två tre veckors strejk. Men i den här debatten handlar det om skolor på Västbanken som har varit öppna under endast två och en halv månad av nio. Det gäller då grundskolebarn. Det tycker jag är ett bevis för hur svår situationen är. Jag noterar vad som sägs i interpellationssvaret om det samnordiska agerandet när det gäller övergreppen mot UNRWA. Jag skulle ändå vilja fråga utrikesministern om det inte finns några ytterligare åtgärder som Sverige kan vidta för att markera för israelerna att UNRWA faktiskt måste ha rätt att bedriva sitt arbete med den immunitet som FN borde ha. Det kan inte vara rimligt att att man skall behöva vara så påpassad av israelerna som man är. Vi måste så att säga ha en tumme på israelerna när det gäller deras agerande i det här fallet. Jag skulle vilja fråga utrikesministern om vi kan göra ytterligare insatser på det planet. Det arbete som UNRWA bedriver är ju mycket viktigt.

Herr talman! Jag vill anlägga ett par synpunkter på interpellanternas uttalanden. Till att börja med gäller det sjukhusbäddarna. Antalet sjukhusbäddar har nämligen ökat under perioden från 1968 och framåt. Men det har varit en liten minskning från 1984 räknat per 1000 invånare. Delvis beror detta på att folkökningen varit så kraftig. Den stora folkökningen i sin tur beror på en mycket kraftig nedgång i mortaliteten när det gäller spädbarn. I Gaza minskade barnadödligheten från 86 per 1000 barn till 68. Sedan har det skett ytterligare en minskning till 34,1, vilket är oerhört bra för dessa länder. På Västbanken har barnadödligheten alltid varit lägre. Men även där har den minskat, från 33,6 till 27,9 per 1000 barn. Sådana saker måste man ta hänsyn till. För yttrandefriheten gäller jordansk lag, vilken föreskriver viss censur. Olivträden står längs vägarna och har använts till skydd för överfall med stenar — inte småstenar utan stora bumlingar — och molotovcocktails. Man har då varnat ägarna till olivlundarna och sagt att de måste hugga ner de träd som står närmast vägen för att rädda människoliv om de inte ser till att träden inte används för oroligheter. Det är beklagligt att det är så. Jag kommer nu tillbaka till Sten Andersson. Konflikter är alltid mycket tråkiga. Konflikterna är många i Mellanöstern, och det är egentligen få liv som har släckts i Israel-arab-konflikten i förhållande till i de andra konflikterna. Vi kan komma ihåg Svarta september, 10 000 människor, och Hamah, som jag hoppas att herr Andersson känner till vad det innebar, 20000 människor — det har uppgetts ännu högre tal. Vi kan också tänka på Libanon, som har varit skakat av krig sedan 1975. Det är därför man måste vara något pessimistisk. Alla krafter bör sättas in för att klara denna fred, men man måste stå stark i förhållande till det öppna samhället. Norman Podhoretz säger att risken är, om något slags förhandlingslösning kommer till stånd mellan PLO och Israel, att det blir en serie av krig och inbördeskrig. Det finns så många grupper som slåss inbördes med varandra, och israelerna är naturligtvis ängsliga, vilket parti de än tillhör, för att det skall bli ett nytt Libanon. Det är den stora och svåra frågan.

Herr talman! Jag kan instämma i utrikesministerns konstaterande om det fasansfulla våldet. Det är obegripligt, oförklarligt och oacceptabelt. Vi kan stå här i kammaren och överträffa varandra med de upplevelser som vi har varit med om, som vi har läst om och som bidrar till att skapa denna oförsonlighet i grannskapet omkring Israel. Några dagar före det senaste valet till knesset i Israel attackerades en buss med civila passagerare, och en ung kvinna och ett antal småbarn innebrändes. PLO tog på sig ansvaret för händelsen. De insiktsfulla iakttagare som vi träffade under vårt besök i Israel var helt överens om — även fredsrörelsen — att detta vände valvinden till Likuds fördel. Labour hade under hela valrörelsen haft ett klart övertag bland väljarkåren, men denna händelse kunde, ansåg man, så allvarligt påverka valutgången att Likudregeringen fick ett övertag. När man åker från Tel Aviv och kommer till Jerusalem kan man se ner i en ravin där resterna av en buss ligger kvar. En man tog ratten från busschauffören och styrde bussen ner i ravinen. 16 människor dog. Jag skulle naturligtvis inte ha sagt detta om det inte var så att man tror att våldet bara förekommer utanför det egentliga Israel. Det förekommer överallt, och det är detta som är det tragiska, det fasansfulla och det obegripliga. Det är detta som måste vara utgångspunkten för ett samtal om hur man skall åstadkomma fred i området. Nu säger Berndt Ekholm att det finns för många äldre människor i den israeliska regeringen. Jag höll på att säga att de inte är mycket äldre än den svenske utrikesministern eller den som nu står i talarstolen. Vad man möjligen skulle kunna säga är att Sveriges möjlighet att påverka sammansättningen av den israeliska regeringen inte är särskilt stor. Jag kan däremot hålla med om att det finns fasansfullt många generaler i den israeliska regeringen, vilket kanske i viss mån påverkar dess bedömning av de olika möjligheterna. Får jag bara säga en sak angående samtalet om att det inte finns något intresse av att ge araberna samma möjligheter som israelerna. Vi träffade Histadrut i Jerusalem, som i den pågående valrörelsen konstaterade att de har exakt samma villkor för araberna som för israelerna, samma sociala villkor och samma löneförmåner. Histadrut arbetar nu för att över hela Israel skapa likvärdiga förutsättningar för arbetskraften, oavsett om det är araber eller israeler. Det är en lång väg dit, men arbetet är alltså i full gång.
Herr talman! Jag godtar inte Carl Fricks jämförelser och inte heller hans ordval, som han nu har använt två gånger. Att argumentera om detta är egentligen enbart förnedrande. Det är också fullständigt onödigt att Carl Frick drar in denna typ av orimliga jämförelser. Det går alldeles utmärkt att uttrycka kritik, och mycket hård kritik, mot Israels agerande på ockuperade områden och mot många företeelser som äger rum här, utan att man drar in dessa jämförelser och paralleller. Om Carl Frick inte vill förstå vilka associationer hans jämförelser ger upphov till och vilka reaktioner de väcker bland många som senare kommer att läsa protokollet, kan jag tyvärr inte göra mycket åt det. Jag vill bara vädja till honom att senare fundera litet grand över hur han framställer sin kritik.

Herr talman! Jag delar Oskar Lindkvists uppfattning om bussattackerna. De måste fördömas. De är mycket otäcka. Beträffande de äldre människorna i regeringen var det precis det Oskar Lindkvist nämnde som jag var ute efter. Vi kan vara tacksamma för att vi saknar generaler i vår regering, än så länge i alla fall. Utrikesministern har understrukit betydelsen av de frivilliga organisationernas arbete. Det vill jag också göra. Jag har redan tidigare talat om det med anledning av egna erfarenheter. Jag har ett par frågor: Finns det några möjligheter att framöver ge ytterligare medel just till de frivilliga organisationerna, bl.a. inom ramen för SIDA:s anslag, för att ge dem större möjligheter att arbeta på dessa områden? Vilka hinder finns det för de frivilliga organisationernas arbete, vilka regeringen skulle kunna hjälpa till att lösa upp? Ännu en insats tycker jag skulle vara viktig. Det är att få i gång en handel mellan Sverige och de palestinska områdena. Det är mycket viktigt att vi kan främja en palestinsk export till Sverige, exempelvis av citrusprodukter. EG har någon form av avtal som medger direktimport fiån Palestina. Skulle inte vi kunna få något liknande arrangemang för Sverige? Jag vill mena att utrikesoch handelspolitiken måste gå hand i hand. Därför är det viktigt med dessa insatser. Detta utgör ännu en fråga till utrikesministern. Den återstående tiden skulle jag vilja ta i anspråk för att bl.a. säga att jag tycker att det är mycket angeläget att vi, när vi reser till Israel, faktiskt också tar oss tid att besöka de ockuperade områdena. Eftersom jag själv är kristen vill jag särskilt vända mig till de kristna som åker dit ner för att se på bibliska platser, men helt glömmer att de har kristna vänner, kristna palestinier där. Det är dags att besöka dem nu. Precis som vi besöker våra kristna medsyskon när vi reser till andra länder, måste vi göra det när vi åker hit ner. Det är mycket viktigt och angeläget att vi inte bara besöker bibliska platser, utan också besöker levande kristna människor, vilka faktiskt i mycket stor utsträckning finns även i Palestina. Till sist noterar jag att det mycket riktigt står i svaret att den israeliska politiken hotar Israel som judisk och demokratisk stat. Det får mig att tänka på den judiske författaren David Grossman, som blev utsparkad från den israeliska radions nyhetsredaktion på grund av det sätt han speglade den palestinska situationen på. Han uttrycker det så här med en koppling till arméns styrka och kostnader: Fortsätter det så här, slutar vi som en jätte med gigantiska händer och muskler, men utan inre organ. Det tycker jag var bra sagt.
Herr talman! Kanske är pessimism verkligen realism. Men en sak kanske kan tala för en lösning mellan de direkt berörda parterna. Då menar jag inte PLO, utan palestiner och israeler. Det är öststaternas förändrade syn på politiken. Sovjet och andra öststater, inte minst Polen, vill nu erkänna Israel. Mycket av konflikterna har påverkats av stormakternas konflikter och stormakternas politiska intressen. Jag vill bara poängtera, och det har jag gjort förut, att vi är så snara här i denna kammare, och det förvånar mig, att fördöma de öppna samhällena och förlåta de slutna samhällena vilka ogärningar som helst. Det är det jag inte tycker är bra vare sig för Sverige eller för västvärlden som sådan. Vi skall vara stolta över öppna samhällen, som visar alla ofullkomligheter. Det är därför vi kan kritisera Israel. Jag vill egentligen inte alls kommentera Carl Fricks inlägg. Jag tycker det är ovärdigt denna kammare.

Herr talman! Jag måste säga att jag är mycket glad över det fina arbete som utrikesministern gör i denna fråga. Jag vill än en gång betona med vilken enorm uppskattning det har mötts av dem som vi träffade i Palestina. Jag tror att det arbete han utför är mycket viktigt, och jag hoppas också att hans arbete kan leda fram till den positiva visionen om två parallella stater som kan fungera i fred med varandra. Jag tycker att det är ett mycket viktigt mål. Jag tror också, som jag sade tidigare, att en grund för detta är att Israel upphör med sina trakasserier. Man kan inte bygga upp en förtroendefull stämning mellan länder om den ena parten trakasseras så som nu sker. Det finns alltså ingen som helst grund för detta. Av det kan man naturligtvis dra olika slutsatser, bl.a. en pessimistisk slutsats, att man egentligen inte vill ha någon lösning. Men jag hoppas att det är fel. Jag tycker också att det är viktigt att betona att PLO är Palestinas representant i detta sammanhang. Att jag tog upp bojkottfrågan var helt enkelt bara därför att man från palestinskt håll så enträget bad om det. Jag lovade att jag skulle framföra denna önskan i Sveriges riksdag. Jag finner här att det inte finns någon politisk möjlighet åt det hållet. Då får vi se om det finns andra metoder som kan tvinga ett tredskande Israel till förhandlingsbordet. Jag tycker också det är viktigt att fullfölja ett löfte till människor som enträget ber om en specifik åtgärd därför att de tror att den kan ge resultat. Jag konstaterar också att Oskar Lindkvist ger oss rätt i vår kritik av arbetsförhållanden och sociala förhållanden för palestinier i Israel och inom de oc kuperade områdena. Man påstår att det nu pågår ett långsiktigt arbete för att komma till rätta med de förhållandena. Det visar att kritiken från detta håll har varit korrekt. Vi tycker att dessa fruktansvärda löneskillnader och dessa sociala missförhållanden är upprörande. Till dem som protesterar mot att man som vän av Israel faktiskt starkt kritiserar Israel för det som det gjort och dessutom vågar dra paralleller till historien vill jag säga att jag tycker att det är mycket viktigt att dra paralleller till historien för att se var grymheter uppträder och vad man lär sig av grymheter. Det är ingen som helst skam att poängtera de associationer och likheter som finns. Jag tror att det är viktigt för att vi skall få upp ögonen för det som händer. Detta är ingenting nytt. Man måste faktiskt lära sig av historien. Betydligt bättre kunskaper och lärdomar kan säkert dras av historien än som här har skett. Jag hoppas att detta skall bli inledningen till en fredsprocess som innebär att den demokratiska staten Palestina kan bildas inom kort och att människorna där kan få leva i fred. Men det fordrar en helt annan inställning, en ödmjukare och mer realistisk inställning, från Israels sida än man hitintills har haft.

Herr talman! Jag skulle med några fler ord än tidigare vilja redovisa den värme och det erkännande som vi från olika grupper inom det ockuperade området möttes av när det gäller Sveriges och främst utrikesministerns roll. Jag kan berätta att jag en dag avvek från programmet och for ut med en sjukvårdsorganisation, Medical Relief, till en by långt ifrån Jerusalem. Jag gick på en egen vandring runt om i byn och blev mycket gästfritt mottagen. Jag blev inbjuden till tre hus i byn. Resan var helt oplanerad, och man visste inte alls vem jag var. På det tredje stället blev jag bjuden på lunch. Det var fredag, människorna kom ut från moskén och samlades i husets trädgård. När en av männen, där långt ute på landsbygden, fick höra att jag kom från Sverige var det första han sade: Är Olof Palmes mördare fortfarande fri? Det var hans första association, och den visar att Sverige har ett anseende också långt borta. Sedan följde uttryck för den tacksamhet som man kände inför vad Sverige hade gjort och fortfarande gör. Jag vill i det avseendet understryka det som redan har sagts här. Jag är glad över att Palestinafonden kanske kan bli verklighet. När vi reste omkring med Medical Relief till de olika akutsjukhusen och såg de stora behoven förstod vi att det behöver satsas ganska stora pengar där oavsett hur det går i fredsprocessen. Även om man nu når resultat återstår det mycket mödosamma arbetet med att bygga upp en fungerande infrastruktur och att hjälpa människor på olika vis. Vi besökte bl.a. The Society of Inåsh El Usra, en stiftelse som både tar hand om flickor vars pappor hade hamnat i fängelse eller dödats och svarar för utbildning av kvinnor. Nu var allt stängt utom dagisverksamheten. Detta är en sådan institution som behöver mycket stöd och hjälp från oss. Man skulle kunna göra listan över sådana organisationer mycket lång. Slutligen återigen några ord till Margit Gennser, som på ett ganska nonchalant sätt säger: Konflikter är alltid väldigt tråkiga. Sedan fortsätter hon med att, som jag uppfattar det, försvara den terror som förekommer. Jag vill återigen ställa frågan: Skall stenar från barn bemötas med kulor? Är det rimligt, är det värdigt ett land som kallar sig civiliserat?

Herr talman! Jag förstår att Sten Andersson nu replikerade på mitt inlägg om PLO i början av debatten. Det var ju tråkigt att det inte kom tidigare, för då kunde vi ha resonerat litet om PLO:s roll i detta sammanhang. Jag har kritiserat utrikesministern för att han tidigare har givit PLO en särställning i den här frågan i förhållande till Israel. Redan då hävdade jag från mitt utgångsläge att det är palestinierna som skall bestämma sammansättningen av sin egen förhandlingsdelegation. De har enligt min uppfattning helt på egen hand att avgöra vilka som skall företräda deras intressen. Om de skall ha med någon PLO-are eller inte är deras sak. Det bestämmer de helt och hållet själva. När vi träffade Shamir under vårt besök i Israel liksom när vi träffade försvarsminister Rabin gällde frågan hur det kunde komma sig att Isr. :el gjorde anspråk på att få utse vilka som skulle ingå i palestiniernas delegation i samtalen med Israel. Vi brukade säga litet skämtsamt oss emellan: Låt Israel utse palestiniernas delegation, så får väl palestinierna utse vilka som skall representera Israel. Den uppfattning som utrikesministern kommit fram till i nuläget och redovisat i dagens svar, som skiljer sig från tidigare svar i denna fråga, år ett accepterande av en ståndpunkt som jag hela tiden personligen har drivit: Det är fråga om två delegationer, en från Palestina och en från Israel, som skall börja samtala. Härefter skall följa förhandlingar, som slutligen skall leda till en uppgörelse om fred i Mellanöstern. Jag menar att PLO i det sammanhanget är en andrahandsfråga. Det är palestinierna som bestämmer om, hur och med hur många som PLO skall vara representerade i den palestinska delegationen.
Herr talman! Det skall bli mycket kort. Det här betyder att vi har exakt samma uppfattning. Vi måste respektera den delegation som det palestinska folket utser. Jag är för min del övertygad om att den kommer att bestå av PLO-företrädare. Oskar Lindkvist säger att om det blir så, är han beredd att respektera det beslutet.

Herr talman! Jag vill gärna tacka utrikesministern för det långa och utförliga svaret som utvecklar och förtydligar de uttalanden som utrikesministern gjorde några dagar efter sin informationsstund i kammaren häromveckan. Jag och andra begärde då besked om huruvida utrikesministern ställde sig bakom den skrivning som gjorts av ett enigt utrikesutskott dels vad gäller formerna för Baltikums införlivande med Sovjetunionen, dels vad gäller självständighetskravens styrka. Vi fick inte då något besked av utrikesministern. Därför är det med glädje jag konstaterar att han nu uttryckligen hänvisar till just utrikesutskottets betänkande och att vi i dag är överens på den punkten. Utrikesministern har givetvis fördelen av att kunna säga att han redan 1940 kom fram till den ståndpunkt som utrikesutskottet formulerade så sent som för några månader sedan. Jag kan av naturliga skäl inte säga detsamma — men det är bra att vi nu är överens i sakfrågan. Det var olyckligt att utrikesministern under sin Sovjetresa uttryckte sig på ett sådant sätt att hans formuleringar kunde användas av de minst reformvänliga krafterna i den just då pågående debatten i bl.a. Estlands parlament om händelserna 1939-1940. Det var också olyckligt att utrikesministern föreföll mena att endast små grupper i Baltikum önskar självständighet och i en svensk tidningsintervju gav sig till att i kritiska ordalag recensera den litauiska folkfrontens politik. Efter några dagar kom utrikesministern ändå fram till de synpunkter som jag nyss har refererat och som utrikesutskottet tidigare hade formulerat. Dock var det olyckligt att svensk utrikespolitik även i detta avseende gavs två så motstridiga beskrivningar av utrikesministern under loppet av ganska få dagar till följd av den reträtt som blev nödvändig några dagar efter informationsstunden i kammaren. Nu har vi emellertid ett klart och utförligt besked om regeringens inställning som alltså är densamma som utrikesutskottets, vilken jag efterlyste vid frågestunden. Eftersom den uttrycker hela regeringens uppfattning faller därmed också statsministerns stöduttalande för utrikesministerns första och olyckliga version. Jag utgår också från att det besked som utrikesministern i dag har gett riksdagen kommer att vidarebefordras till rätt adressater i Moskva och i de baltiska huvudstäderna! Herr talman! Den nya situation som utvecklas i Europa kan vara svår att hantera för oss alla. Den skenbart stabila världsbild som vi vant oss vid gäller inte längre. I det läget är det viktigt att vi alla tänker igenom vad den nya situationen kan innebära och bemödar oss om att de uttalanden vi gör inte kan missförstås eller utnyttjas. Särskilt viktiga är våra uttalanden om de problem som ligger oss historiskt och geografiskt närmast. Den stabilitet som har rått i Europa har i allt väsentligt, kan vi nu konstatera, varit skenbar. Våld och diktatur kan aldrig garantera en långsiktigt stabil utveckling och inte heller ekonomiska, sociala eller miljöpolitiska framsteg. Om Sveriges nationella intressen definieras som stabilitet i vår omvärld måste det stå klart för oss att verklig stabilitet förutsätter demokrati, natio nellt självbestämmande, en öppen och utvecklingskraftig ekonomi samt fri handel mellan länder. Utvecklingen i öst inrymmer förvisso faror och riskmoment. Att i dag börja resonera om en nära förestående svensk omorientering, t.ex. av försvarsoch säkerhetspolitiken, är enligt folkpartiets mening inte tillrådligt. Bakslag och försämringar i det internationella klimatet kan alltjämt inträffa. Men den viktigaste och den naturliga svenska reaktionen på det som nu sker måste vara glädje och lättnad över att gamla blockeringar äntligen löses upp. Nu kan vi för första gången på mer än 40 år se förutsättningar för ett Europa där demokrati och öppenhet präglar hela kontinenten. Herr talman! I lördags kunde vi i svensk TV ta del av en konsert i Västberlin för besökare från Östtyskland. Det man såg i dessa besökares ansikten uttryckte bättre än några ord de känslor som nästan alla i dag har inför utvecklingen i Europa. Det är västvärldens förväntningar som tycks vara på väg att segra. Men vi skall inte känna någon triumf. Snarare är det så, att lättnaden och glädjen blandas med sorg, inte över en förlorad och ohållbar världsbild, utan över de många förspillda chanserna, de många krossade förhoppningarna och de många förstörda människoliven. Eller med ett ryskt talesätt, som används när man åter möter en bekant som man inte sett på länge: Så många år, så många vintrar!

Herr talman! Jag ber också att få tacka så mycket för svaret. Svaret är otvivelaktigt mycket fylligt, något som jag tror är bra och nyttigt. Jag har den bakgrunden att jag med den kristna gruppen i september reste i Baltikum. Vi fick där en hel del upplevelser som jag tycker att det kan passa bra att redogöra för i en sådan här debatt. Syftet med vår resa var framför allt att se hur kyrkorna kunde arbeta i det här området, även om vi givetvis fick kontakt också med en hel del annan verksamhet. När det gäller kyrkornas situation är det otvivelaktigt så, att det är en total förändring som skett, framför allt sedan sommaren 1988. Man sade att före sommaren 1988 såg man inte så mycket av perestrojkan men att det efter sommaren 1988 hade kommit förändringar slag i slag i stort sett varje dag. Det man i dag har problem med är inte friheten att säga vad man vill eller att gå ut på gator och torg och predika, utan vad man i dag brottas med är praktiska problem, såsom att informera om sin verksamhet. Det finns fortfarande varken tryckpressar eller papper i erforderlig utsträckning. Samtidigt fick vi veta att man på många håll har den bestämda uppfattningen att kyrkan kan spela en mycket viktig roll, en roll som jag tror hitintills varit avgjort undervärderad, i varje fall när det gäller händelserna i Baltikum. Kyrkan kan spela en stabiliserande roll i utvecklingen och lugna ned en del känslor som kanske är litet häftiga. Vi kunde också konstatera att det politiska livet blomstrar. Många grupperingar kommer fram, och många partibildningar utvecklas. Folkfronterna har haft enorma framgångar. Samtidigt kunde vi konstatera att kommunistpartiets ställning är mycket undergrävd. Inte minst när det gäller frågor om moralen i samhället kritiserar man kraftigt kommunistpartiet. Partiet har helt förlorat förtroendet hos folk. Det skall bli mycket intressant att se vad valen i februari-mars i de olika staterna leder till, dvs. om det inte helt enkelt kommer att bli sovjeter med en helt ny sammansättning, som träder till i de tre staterna. Vi mötte också en mycket stark önskan om ökat självbestämmande och delvis om en ren självständighet. Det var också en överraskande öppenhet i de politiska diskussionerna. Man diskuterade inte i gränder och slutna rum, utan man diskuterade och demonstrerade på öppna platser. Den baltiska kedjan, som hade pågått en dryg vecka när vi kom dit, förstår vi har varit en enorm upplevelse för medborgarna i dessa stater. Omkring två miljoner människor bildade en kedja från Tallinn över Riga till Vilnius. Var och en kan förstå att detta i länder som sammantaget har 7,5 miljoner invånare var en oerhört stark demonstration av nationell enighet. Samtidigt mötte vi när vi reste runt ett starkt intresse av att få ett ökat självbestämmande på det ekonomiska området, även om vi också mötte en hel del människor som ville ha en frigörelse från unionen. Mitt intryck blev att man bör vara ganska försiktig med uttalanden om frigörelse från unionen, från både Sveriges och de baltiska staternas sida. Risken för ett bakslag är uppenbart, och i den här situationen gäller det att bibehålla en viss kyla på båda sidor om Östersjön, om vi skall få en bra utveckling till stånd. Det är mycket känslor med i spelet, något som framkom i våra diskussioner med olika parter. Jag tror att det är nyttigt att man försöker behärska de känslorna. Framför allt gäller det för oss att inse att det är balternas sak att avgöra hur de vill forma sitt framtida liv på den andra sidan Östersjön. Ekonomin är alltså någonting mycket avgörande. Vad vi kunnat konstatera är att man från den 1 januari får en ökad självständighet på det ekonomiska området, och det kan bara hälsas med glädje. Jag skulle med utgångspunkt i vad som sägs i interpellationen vilja ha ytterligare klarlagt vilka möjligheter man har att på lång sikt skapa en officiell svensk representation i Litauen. Vi mötte där starka önskemål. Litauerna kände sig helt enkelt sidsteppade och kanske t.o.m. litet misshandlade av oss, eftersom vi har ägnat oss så mycket åt esterna och letterna och så litet åt litauerna. Jag skulle också när det gäller handelsutbytet vilja fråga vad det finns för möjligheter att ha överläggningar med industrin och på den vägen forcera en utveckling av handeln. Jag skulle också vilja veta vilka möjligheter det finns att ta upp dessa frågor i samband med våra överläggningar med EG, så att vi nu får ett samlat agerande och inte ett splittrat agerande mot öststaterna. Det är, som jag ser det, viktigt att vi i vår EG-politik beaktar hur betydelsefulla dessa östkontakter är för oss och vilken marknad de i vart fall på lång sikt kan bli. Jag skulle också vilja ställa en fråga om kyrkornas insatser. Utrikesministern säger i svaret att kyrkorna kan göra en hel del egna insatser. Det är förvisso sant. Men det är också viktigt att staten kan ge bidrag till kyrkan just på grund av att — som jag och jag tror även de andra resedeltagarna ser det — kyrkan kan spela denna stabiliserande roll. Därför är det viktigt att vi får ett starkt stöd från den svenska staten till kyrkornas verksamhet.

Herr talman! Också jag vill tacka utrikesministern för svaret, som ju också är ett svar på den fråga jag har ställt. Jag tycker att det är värdefullt att utrikesministern har valt att göra en så här utförlig redovisning av sin och regeringens syn på utvecklingen i Östeuropa. Det har ju förekommit, som det heter, vissa turer kring denna fråga, och jag tror att det är viktigt att den svenska politiken, i synnerhet visavi Baltikum, är kristallklar. Det var därför som vi var angelägna om förtydliganden efter utrikesministerns uttalanden under sin resa i Baltikum. Det är bra, tycker jag, att utrikesministern nu på ett entydigt sätt ställt sig bakom utrikesutskottets skrivningar om att de baltiska staterna tvångsvis inlemmats i Sovjetunionen. Det tog kanske litet lång tid, i synnerhet med hänsyn till att detta uppenbarligen var en åsikt som utrikesministern haft i 49 år. Men efter knappt en vecka dök det ändå fram i utrikesministerns medvetande, och därigenom kan nu enigheten anses vara manifesterad. Sedan är det möjligt att utrikesministern i sin iver att markera sin positiva inställning skapat en ny oklarhet genom skrivningarna i en artikel om att han önskar de baltiska republikerna en framtid i demokrati och självständighet, en formulering som också återkommer i det här interpellationssvaret. Vad som egentligen avsågs med detta har också väckt en del förundran och en del frågor, dvs. om det skall tolkas så, att Sverige officiellt förordar att de baltiska republikerna skall lämna Sovjetunionen och bli självständiga stater. Så lär man inte få tolka detta, eftersom utrikesministern både i denna artikel och i andra sammanhang, bl.a. i det här svaret, mycket kraftfullt understrukit att vi inte skall ändra vår politik när det gäller de baltiska republikerna. Det är en tanke som man lätt sympatiserar med, men jag håller med om uppfattningen att Sverige knappast officiellt kan lämna några råd om hur de baltiska republikerna skall arrangera sina relationer i förhållande till Sovjetunionen. Den enda reflektionen man kan göra är att det är mycket viktigt med klarhet och entydighet om Sveriges politik. Då slipper man spekulationer åt det ena eller det andra hållet om var vi står. Utrikesministern påminner om det svenska erkännandet av de baltiska republikernas införlivande med Sovjetunionen och den betydelse som detta har. Det är något som är fullt berättigat att göra. Men det är viktigt att i det sammanhanget notera att ett svenskt erkännande inte innebär en acceptans vare sig av det sätt på vilket en viss situation har uppstått eller det politiska system som gäller. Även om regimen över de baltiska staterna har haft en formell legalitet, kan man inte hävda att den har haft en folklig legitimitet. Det har varit ett förtryckarsystem som inte har haft folkets stöd. Detta är en situation som de baltiska folken har haft gemensamt med övriga folk i Sovjetunionen och med övriga folk i Östeuropa. Det har alltså varit politiska system som har vilat på de sovjetiska bajonetterna. När nu det stödet dras undan i Östeuropa faller regeringarna som käglor. I de baltiska republikerna är situationen mer komplicerad. Det är svårare att där uppnå den grad av självständighet som de baltiska folken önskar. Men man får hoppas på det bästa. En viss form av ekonomisk självstyrelse har nu utlovats, och det är värdefullt inte minst som en förutsättning för vårt samarbete med de baltiska repu blikerna. Samtidigt kan man med en viss oro konstatera att viktiga delar av industrin, bl.a. den kemiska industrin och energiproduktionen, i stor utsträckning är undantagen. Detta är områden som är särskilt viktiga ur miljösynpunkt. Och det i sin tur är ett område där vårt samarbetsintresse är särskilt viktigt. Det väsentliga nu är att få till stånd ett omfattande samarbete mellan Sverige och våra östeuropeiska grannar. Det måste handla om miljö, där vi har stora egna intressen att bevaka. Det bör handla om kommersiella förbindelser, och det bör handla om kulturoch folkrörelseutbyte — som också utrikesministern nämner i svaret. Det är viktigt med ett kraftfullt svenskt engagemang. Tyvärr tycker jag inte att de ekonomiska utfästelser som hittills har utlovats från den svenska regeringens sida tyder på en vilja att ge detta kraftfulla stöd. Enligt uppgifter i massmedia skall en miljard kronor under en treårsperiod satsas för hela vårt samarbete med Östeuropa. Det rör sig alltså om drygt 300 milj.kr. om året. Det är inte insatser av det format som skulle behövas om vi verkligen skall kunna spela en roll i samarbetet österut.

Herr talman! Vi har väl alla en känsla av att svensk utrikespolitik har hamnat litet på efterkälken under 1989. Vi har fått en dramatisk händelseutveckling som har tagit många med överraskning, men det är egentligen ingen ursäkt. Andra länder har, snabbare än vad Sverige har förmått, samlat sig politiskt för att ge ett konkret stöd till omvandlingen. Andra länder har dessutom undvikit att göra en del av de felsteg som Sverige har gjort och som har berörts tidigare i denna debatt. Under lång tid verkade det i svensk debatt, inte minst från socialdemokratins sida, som om man trodde att freden i Europa var beroende i huvudsak på stabiliteten. Det fanns i stora delar av svensk debatt också en obehaglig tendens att se krav på frihet bakom järnridån som krav som riktade sig mot stabiliteten och därmed ytterst mot freden. Nu har det svängt, och det är bra. Men ibland går det långsamt, och ibland går det dessutom snett. För mindre än ett år sedan stod jag här och försökte få igenom ett anslag för att stödja kontakterna mellan Sverige och Baltikum. Det satt hårt åt. Men det blev till slut ett anslag på 2 milj.kr. Jag sade då, och det är än tydligare i dag, att det var futtigt litet. Det var långt mindre än vad Daniel Ortega från Nicaragua brukar få varje gång han uppträder i Folkets hus. Pengarna har snabbt tagit slut. Sällan har så många fina och goda idéer slagits om så litet pengar som i detta fall. Nu hoppas jag på nya insatser, också av utrikesministern, för att förbättra detta. En tiodubbling av anslaget är ett minimum. En tjugodubbling är väl motiverad. Det handlar statsfinansiellt, t.o.m. i utrikesdepartementssammanhang, trots allt om mycket små summor. Nu vidgas dessutom perspektiven. Vi vill hjälpa till i övergången från diktatur och planhushållning till demokrati och marknadsekonomi i halva Europa. Då måste vi vara aktiva i dialogen mellan de västeuropeiska staterna om vad som kan göras. Sverige står utanför EG, och det gör det litet svårare för oss att vara med i debatten, eftersom det är där som huvuddelen av debatten förs. Men den ursäkten hjälper inte. I lördags aviserade statsministern om ytterligare ca 230 milj.kr. om året. Det är bra. Jag tycker att det hade varit bra om man dessutom hade haft litet idéer om hur pengarna bäst kan användas. När man bara yxar till ett belopp utan att riktigt veta hur beloppet skall användas ger det ett intryck av att man ärien politiskt desperat situation. Jag tänker själv återkomma med konkreta förslag, men tiden tillåter inte heller mig att bli alltför långrandig på denna punkt. Minst lika viktigt som att göra bra saker är självfallet att undvika att göra dåliga saker. Jag skall inte förlänga debatten alltför mycket om utrikesministerns uttalanden i Baltikum, men jag skall säga att varje budskap som jag får från omvärlden om den effekt som dessa uttalanden har haft gör mig ännu mer bekymrad. Då är det ännu viktigare att vi har en klar linje. Men det verkar vi nu inte ha. I utrikesministerns uttalanden och i artiklar från den 20 och den 21 november talas det om Sveriges stöd för ”självständighet”. Men när statsministern talade i lördags i ett s.k. linjetal nämnde han ”ökat självbestämmande”, och ordet ”självständighet” fanns inte hos statsministern. I utrikesministerns tal i dag återkommer för säkerhets skull bägge begreppen. Det verkar som om nervositeten över misstagen har lett till en förvirring i en central utrikespolitisk fråga. Så får det självfallet inte vara. Här måste det skapas klarhet genom auktoritativa uttalanden som sedan går igen, oavsett om det är statseller utrikesministern som uttalar sig. Även på andra punkter, herr talman, har jag frågetecken inför interpellationssvarets formuleringar. Att det inte skulle gå att erkänna att vissa områden har inkorporerats i en stat genom ockupation är faktiskt ingenting annat än nonsens. Det har Sverige gjort i en lång rad andra fall, och det är för mig alldeles obegripligt varför det inte skulle kunna ske i detta fall. Jag reagerar också mot vissa av formuleringarna när det gäller ESK-överenskommelsen. Man säger att varje ändring av ”staters territorier”, det begreppet finns inte i ESK, kräver ”avtal mellan de berörda parterna”. Det är också en innovation, och man undrar vilka berörda parter som avses. Det finns en annan princip i ESK-dokumenten från 1975 som egentligen är ännu mer fundamental, dvs. ”folkens lika rättigheter och självbestämmanderätt”. Denna princip tillkommer även ester, letter, litauer, och den tillkommer, herr talman, faktiskt också tyskar. Jag blev bedrövad när jag såg att Sveriges utrikesminister i senaste numret av Der Spiegel buntas samman med Fidel Castro, Nicolae Ceausescu och en kinesisk tidning som de som är bekymrade över att även tyskar skall få självbestämmanderätt. Till den frågan hoppas jag att vi får återkomma i en annan debatt. Men bedrövligt är att det blivit så.

Herr talman! Jag noterar att jag fortfarande var välkommen, även om det fanns ett lätt hotfullt drag. Sade jag inte vissa saker, var jag kanske inte välkommen. Låt mig säga att jag alltid har uppskattat utrikesministerns strävan efter samförstånd. Samförståndet måste dock grundas på en dialog — delar av den kan föras tyst, delar av den måste, när det sker vad vi uppfattar som klavertramp, ske öppet. Landet kan inte stå utan en utrikespolitisk opposition, då kommer landet att få en sämre utrikespolitik. Det är en del i utvecklandet av den nationella linjen. Nu skall vi, utrikesministern, inte gå in alltför mycket i detalj på dessa pengar för ett år sedan. Det var faktiskt jag som förde fram förslaget. Vi resonerade om det, det håller jag med om. Utrikesministern trodde att ett visst belopp skulle vara möjligt. Sedan fick utrikesministern problem med att driva igenom det beloppet. Det problemet låg inte på den borgerliga sidan, om jag uttrycker mig med tillräckligt diskretion. Jag har i denna kammare röstat för 10 milj.kr. Jag tror att vi kan vara ense om att det faktiska beloppet blev för futtigt och för litet. Nu är det dags att komma med ett större belopp. Så till vad som kan sägas och inte sägas. Jag lyssnade till den tidigare interpellationsdebatten där utrikesministern berömde sig över att han hade blivit utnämnd till årets diplomat 1989. Årets diplomat skulle möjligen kunna uttrycka sig med litet större finkänslighet i så centrala frågor som det här handlar om. Jag menar att vi skulle kunna säga det som man har sagt i dessa länder, nämligen att de införlivades i Sovjetunionen genom ockupation. Vi har erkänt ett faktum. Det gör vi. Svensk utrikespolitik är visserligen mycket moralisk — ibland alltför moralisk — men grundar sig på ett erkännande av realiteter, utan att det innebär att vi alltid erkänner moralen i de åtgärder som etablerar de utrikespolitiska realiteterna. Jag skulle vilja anmoda utrikesministern, med det långa tidsperspektiv han har, att ta ut svängarna litet mera i den historiska diskussionen. Utrikesministern har visat en betydande talang i olika sammanhang att ta ut svängarna i debatten. Var fri, ha litet glasnost, när vi diskuterar det som inträffade. För har vi inte en klar bild av vad som inträffade, kan vi inte skapa en bra grund för den framtida politiken. Låt mig sedan bara kort säga — jag skall inte göra stor sak av det — att jag reagerade litet mot formuleringarna av typen ”Jag har i samtal med alla partiledare försäkrat mig om att de inte har någon annan uppfattning”. Det skulle i så fall ha varit en inre monolog hos utrikesministern, där han skulle ha övertygat sig själv att han möjligtvis hade missuppfattat saker och ting som ingen annan hade missuppfattat.

Herr talman! Jag skall inte ägna mycket mer tid åt att diskutera utrikesministerns uttalanden i den ena eller andra riktningen. Jag vill understryka att vad som har fått mig att gå in i den här debatten är behovet av klarhet och entydighet i fråga om hur den svenska utrikespolitiken presenterades. Det har inte fungerat på ett tillfredsställande sätt, vilket visat sig i det sätt på vilket det har kommenterats utanför Sverige och av berörda parter. Det är därför som jag har sett det som nödvändigt att avkräva entydiga besked, så att vi vet vad den svenska synen på Baltikum, det förflutna och utvecklingen där innebär. Jag förstår att det kanske inte är så populärt, men det hör också till oppositionens roll att ta upp de fall där det svenska utrikespolitiska budskapet blir oklart. Det kommer vi att göra också fortsättningsvis, och det hoppas jag att utrikesministern är beredd att leva med. Vad som är viktigt för framtiden är naturligtvis hur vi nu utvecklar förbindelserna framöver. Då tror jag att det är viktigt att Sverige visar ett rejält engagemang, och också visar betydande generositet. Som finansministern brukar understryka är det naturligtvis inte så att man löser några problem genom att kasta pengar på dem — det är självklart. Men vi vet att det behövs en hel del konkreta åtgärder för att komma till rätta med miljöproblemen och för att få fart på ekonomin i våra östliga grannländer. Det behövs kunnande, det behövs teknologi, det behövs kapital för varuutbyte, osv. — och allt detta måste finansieras. Det kan inte finansieras i rubel och inte i zloty, utan måste finansieras i hårdvaluta. Detta gör att det också krävs rejäla ekonomiska åtaganden. Nu är det ju inte så väl att den där miljonen tusendubblas, som utrikesministern i hastigheten sade. I varje fall inte om man får tro statsministern, för han har inte utlovat en miljard på ett år till Baltikum, utan en miljard på tre år till hela Östeuropa, vilket är en helt annan sak. Detta är en otillfredsställande satsning. Att bara kunna ställa upp med ca 300 milj.kr. om året för Sveriges insatser i hela Östeuropa är inte godtagbart. Det är samma nivå som vi ger ett enda huvudmottagarland i tredje världen — detta sagt utan någon jämförelse med u-hjälp i övrigt. Nästa bekymmer är nämligen de signaler som vi får om att detta skulle finansieras inom biståndsbudgeten. Det skulle alltså inte egentligen vara Sverige som ställer upp med pengarna utan de fattiga länderna i Asien, Afrika och Latinamerika. Jag vill gärna ha ett klargörande på den punkten, att detta inte skall ske på den svenska biståndets bekostnad.